Herr talman! När materielverket år 1968 övertog ledningen för intendenturen och tygförvaltningen från armé, marin och flyg skapades ett mastodontverk — det har redan nämnts — som är vårt största ämbetsverk med 4 400 anställda. Den integrering, som man åsyftade, har väl inte nåtts. När man sammanslog det hela, hoppades man väl, att man skulle kunna reducera omfånget av verket och nå större effektivitet. Fortfarande tycks det dock som om försvarsgrenstänkandet fanns kvar och som om det vilade en väl militär anda över detta civila verk, detta trots att många och omfattande utredningar har gjorts: 1964 års tygförvaltningsutredning, 1966 års materielförvaltningsutredning och 1968 års materielanskaffningsutredning. De har tagit lång tid, och de har kostat 4—5 miljoner kronor, men frågan är, om de har gett särskilt stort resultat. Den omorganisation, som nu föreslås, motiveras, som det står i utskottsbetänkandet, av att man väntar sig en rationaliseringseffekt, men omorganisationen får inte betraktas som slutgiltig. I propositionen anföres också, att det är svårt att nå särskilt stor effekt på kort tid. Det heter vidare att vissa provisoriska åtgärder bör vidtas inom verket redan innan omorganisationen skall komma till stånd — dvs. den 1 juli nästa år. Riksdagsrevisorerna har i år i en granskningspromemoria som också nämns i utskottsbetänkandet pekat på behovet av en genomgripande rationalisering inom materielverket med bl.a. nedbantning av personalkadrerna. Med hänsyn till att propositionen skulle komma att läggas fram och med hänsyn till att en utredning nyss hade avslutats, nöjde sig emellertid revisorerna med att överlämna sina synpunkter till Kungl. Maj:t och till den utredning, som hade arbetat med dessa frågor. Den omorganisation som i dag föreslås är självfallet ett steg i rätt riktning, men den bör inte — som jag tidigare sade — få vara slutgiltig. Propositionen förutsätter också, att verket självt skall intensifiera rationaliseringen för att ge ökad effektivitet och minska utgifterna. Man kan ha olika stora förhoppningar om att det kommer att ske; själv är jag 41 inte så säker på att verket kommer att ta i särskilt hårt med sig självt, eftersom det förefaller att kunna hushålla länge med rationaliseringen. När Kungl. Maj:t säger, att man unnar verket arbetsro, eftersom man inte vill att personalen skall vara upptagen av utredningar år efter år, är det naturligtvis riktigt; jag hoppas bara, att det inte betyder, att man lämnar materielverket helt i ro. Revisorerna får säkerligen anledning att återkomma och följa materielverkets utveckling. Jag har därför inget annat yrkande i anledning av den föreliggande propositionen än utskottets — det är väl bara att godta den, men jag ser med en viss misstro på materielverkets möjlighet att minska sig självt och väsentligt ändra på sin struktur. Det ligger i alla fall i dagens beslut att vi väntar detta, och jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har suttit i det här verket sedan det kom till för 17 år sedan. Då existerade det inte i den här formen, utan det var en samordning som kallades försvarets förvaltningsdirektion, en samordning mellan fyra ämbetsverk, underställda Konungen. Redan när förvaltningsdirektionen kom till i mitten på 1950-talet var det uppenbart att det inte var en tillfredsställande lösning; det var bara en interimslösning, och det måste gå mot en ytterligare samordning mellan de olika enheterna. En sådan kom sakteliga fram. Får jag erinra om att det inte är en utveckling som är speciell för förvaltningssidan, utan det finns en likartad utveckling på andra sidor inom försvaret. Under 1930-talet var det knappast möjligt att utan Konungens personliga närvaro hålla en fältövning där olika försvarsgrenar skulle samverka. Det fanns nämligen ingen samordning mellan dem. Den har sakta byggts upp, och på samma sätt har man på förvaltningssidan byggt upp en samordning. I den första etappen bildades förvaltningsdirektionen med befogenheter att sammanjämka och med möjligheter att i vissa fall besluta vilket av de fyra verken som, enligt den s.k. huvudförvaltningsprincipen, skulle vara inköpare av ett visst materiel. Sedan fördes dessa olika verk ihop, och när man adderar fyra verk blir det nya verket naturligtvis ännu större än vad något av de fyra har varit; det blir lika stort som de andra fyra var tillsammans. Det är precis samma erfarenhet som man får från andra civila verk, exempelvis överstyrelsen för yrkesutbildning och skolöverstyrelsen som slogs ihop. Inte blir det så märkvärdiga nedskärningar som uppkommer. Det kan bli vissa justeringar, och sedan sker en del förändringar under tiden. Likadant blir det på den här sidan; förändringar har inträffat. Men jag har en grundinvändning mot dessa verks funktion — det gäller alltså inte bara det nu aktuella utan även andra. Den anmärkningen ligger inte på verken utan i viss mån på oss själva i riksdagen och på regeringen. När man föreskriver så nogranna regleringar om hur byråer och avdelningar och allting skall fungera — man föreskriver t.ex. ett handläggningskineseri som är svårt att föreställa sig bara för en så enkel sak som att skriva ut en statlig reseräkning — blir det ett tungarbetat och mycket riktigt, som fru Eriksson i Stockholm säger, onödigt stort verk. Men ta bort en hel del av de här byråkratiska föreskrifterna som gäller! Hur skall vi då göra i stället? Ja, jag försökte redan när förvaltningsdirektionen inrättades framföra den meningen — och jag har framfört det till de utredningar som har pågått medan förvaltningsdirektionen satt där, jag har framfört det i samband med att vi försökte fastställa en instruktion för verken, jag har framfört det upprepade gånger under tidernas lopp — att man bör handla på ett annat sätt. När en styrelse i ett företag tillsätts, ge då styrelsen arbetsmöjligheter — och också skyldigheter — att genomföra rationaliseringar successivt. Och då styrelsen får möjligheter att göra förändringar, låt styrelsen få göra sådana — det bör ingå i styrelsens ansvar. Följ sedan upp utifrån om styrelsen sköter sin arbetsuppgift riktigt. Som det nu är skulle först försvarets förvaltningsdirektion fungera i tio år. Sedan såg man vad som var uppenbart redan i starten, nämligen att detta inte skulle fungera, och så blev det nya utredningar som pågick i åtskilliga år. Därefter kom ett nytt ämbetsverk till stånd, och så skall man hålla på och utreda hur det skall fungera. När man ser att en sak inte fungerar skall man alltså hålla på och utreda det i åtskilliga år, och först efter några år kommer ett förslag som talar om hur verket borde ha sett ut — för några år sedan! Men det talas inte om hur det skall se ut för framtiden, för först skall man köra det nya, och så skall det gå skevt, och så skall man komma med en ny utredning. Så fungerar byråkratin. Det är otillfredsställande inte bara på det här området utan även på andra. Men en ändring förutsätter ett annat handlag från ägarens sida — kalla det regeringen, kalla det riksdagen, kalla det staten. Då skall man inte låsa arbetsrutiner och organisationer på det sätt som man nu har gjort. Det här verket kan skäras ner. Ja, det kan skäras ner på många sätt, bl.a. på det sätt som jag nämnde här. Ett annat sätt är, om exempelvis inköp av material skall äga rum, att man skär ned antalet personer som har hand om materialinköpen. Då kan man köpa med färre personer och med hjälp av konsulter utifrån eller med hjälp av det säljande företagets konsulter som tar fram beskrivningar och kvalifikationskrav. Man blir alltså beroende av den man köper av. Det var för några årtionden sedan möjligt att inom detta verks föregångare göra hela konstruktioner på flygplan, gå ut med de konstruktionerna, beställa in motorutrustning, elektrisk utrustning osv. och samordna det till ett flygplansbygge. Då hade man alltså folk för att fullgöra hela den funktionen. I dag har man inte folk till den funktionen — den är bortkopplad från verket, den är överlagd på privat industri — men den finns där i alla fall. Det betyder att man är beroende av den privata industrin, vare sig den är svensk eller utländsk, när man köper. Men då kan man i stället bibehålla en funktion inom ett sådant här verk, ha så pass mycket skickligt folk att man kan följa upp det hela och se att det man köper är det riktiga, och så får man bli beroende av dem man köper av i övrigt. Man kan emellertid skära ned ytterligare och säga: Vi skall inte ens ha folket till det här — vi köper rakt ut, eller vi köper konsulter som vi tror är oberoende, och så ber vi dem kontrollera åt oss. Då blir det formellt färre i verket, men det man köper blir i motsvarande mån dyrare, för då sitter ju personalen på säljarsidan och belastar försäljningskostnaderna. Då är frågan bara om vi vill att det säljande flygbolaget eller man själv skall ha det folket, om man själv skall ha konsulterna i sin organisation, eller om man skall bli beroende av konsulterna ute på marknaden. I verkligheten blir det en blandning av alla dessa funktioner. Men utvecklingen har gått därhän att man flyttar fler och fler funktioner från verket över till industrin och konsulter. Då blir naturligtvis inte heller tillväxten så stark som den skulle ha blivit om man bibehållit sina gamla funktioner. Men skär i stället ner ytterligare och säg: Köp, men följ inte upp, och gör inga konstruktioner. Köp vad ni får utifrån! Då kan man skära ner ytterligare. Men därmed blir det inte billigare. Där kommer priset på varan in i bilden. Men den rationalisering som kan genomföras bör också genomföras — och det bör åligga styrelsen att göra det. Och styrelsen bör då ges de möjligheterna. Då skall man inte låsa ett verks organisation så hårt som vi nu gör både i detta och andra fall och samtidigt fordra en rationalisering som det inte är möjligt att genomföra inom verket. Fru Eriksson i Stockholm önskade att man inom verket skulle kunna genomföra en väsentlig förändring av verkets egen struktur. Ja, men verket får inte genomföra något sådant. Det borde man dock få göra. Där håller jag alltså med fru Eriksson. Utskottet skriver på s. 6 i sitt betänkande: ”Med utnyttjande av den elasticitet som utmärker personalorganisationen bör det enligt utskottet vara möjligt att utan drastiska åtgärder i form av avskedanden m.m. minimera resursbehovet även under den tid omorganisationen pågår.” Men det är ju inte alltid att de som avgår slutar på rätt ställe. Och då måste man ha rätt att ställa om och flytta samt att lägga ned byråer och avdelningar. Men den rätten har verket inte. Hur stort är verket? Ja, det har omkring 4 000 anställda. Är det mycket? Vi kan hitta många företag som har det. På AMS-sidan har man t.ex. en stor inrättning. Men vad är stort, och vad är litet? Det beror väl på relationen mellan arbetsuppgiften och antalet människor. Om man i det verk det här gäller köper in materiel för 2 000 miljoner kronor per år — något mer om man lägger till underhållet — så betyder det på 4 000 anställda i genomsnitt en halv miljon kronor per anställd och år. Det är ungefär vad man har inom handeln och i andra stora företag. Och om man ser verksamheten som en lagerskötsel av inköpt materiel och räknar med bara de tio senaste årens inköp om 2 000 miljoner kronor per år, så är det ungefär detsamma som att varje anställd har att hantera ett lager som är värt 5 miljoner kronor. På det sättet kan man mäta storleken och jämföra med förhållandena i andra företag, som svarar för inköp och underhåll av industriell materiel, planering, konstruktioner, kontroll, uppföljning av vad som händer nationellt och internationellt osv. Det är svårt att göra sådana mätningar när man sitter i styrelsen och försöker få ett grepp om huruvida antalet anställda är stort eller litet och bedöma om man kan rationalisera eller inte, men till slut kommer man ändå fram till att man dess värre inte får rationalisera. Det finns alltför många byråkratiska föreskrifter. I stället borde det vara en skyldighet för styrelsen att rationalisera, kombinerad med en möjlighet att göra det. Låt oss använda tiden till att ta bort sådana byråkratiska föreskrifter, fastställda av statsmakterna och gällande för detta och andra verk, så att vi får andra arbetsmöjligheter — smidigare och mera flexibla, som det brukar heta!
Herr talman! Jag visste inte att vi hade en så framstående rationaliseringsexpert som herr Hagnell i styrelsen för detta verk, och jag anade inte att han på ett så enormt sakkunnigt sätt kunde försvara att man inte rationaliserade. I propositionen står det att Kungl. Maj:t vill att materielverket skall bidra till att personalkostnaderna och antalet anställda inom försvaret minskar. Där finns det en klar beställning från Kungen, och herr Hagnell har alltså rätt att rationalisera. Man gör inköp, sade herr Hagnell, och har man inte folk i verket så måste man ha konsulter. Men man har ju konsulter för 40 miljoner redan. Man har tydligen inte valt någon bestämd väg utan prövat bägge möjligheterna. Fråga är väl hur mycket folk man skall ha med när man skall göra en affär och hur många händer ett papper skall passera, och det sammanhänger väl med hur man rationaliserar inom verket. Jag tror inte att Kungl. Maj:t har något emot att man gör det lättare. Men om man anser att en cykel till en sjöman skall inköpas av en marinförvaltning, en cykel till en marksoldat av en annan förvaltning och en cykel till en flygare av en förvaltning med sakkunskap om flygmateriel, då blir det naturligtvis omständligt, och det är väl närmast det man avser att komma ifrån: De prylar som alla skall använda skall inköpas på ett ställe. Jag tycker det är utmärkt att herr Hagnell sitter i styrelsen för det här verket. Han kan där verkligen få utlopp för sin förmåga att handla emot Kungl. Maj:t om han verkligen vill rationalisera; Kungl. Maj:t ber nu emellertid att få rationaliseringar gjorda.
Herr talman! Det kunde väl knappast vara någon överraskning för fru Eriksson att jag sitter med i verket; vi pratade ju om det för en timme sedan. Rationaliseringar får vi ju tyvärr inte göra genom att ändra om en byrå, ta bort den och bygga ut något annat. Det finns direktiv som säger hur den här organisationen skall se ut, och den får man inte ändra. Ändringarna kommer fram — tyvärr fru Eriksson — genom yttre utredningar som tar tid och alltid kommer i efterhand. Om det är fråga om inköp av cyklar, så skall de köpas på ett ställe, detsamma gäller helikoptrar. Men om marinen vill ha helikoptrarna utrustade på annat sätt än man vill inom andra områden, då kommer marinen in på den punkten. Jag känner inte till att marinen går direkt till cykelfabrikanterna och köper in cyklar. Min uppfattning är — och den har jag kvar tills jag får verifierat att det går till som fru Eriksson säger — att man samordnar det. Det skall vara strävandena. Om man sedan när det gäller utrustningen har olika behov, skall handläggningen gå isär på den punkten, men det skall ske genom olika avdelningar inom verket som sedan förbereder en samordning innan man går till säljaren. Så sker när det gäller motorcyklarna — jag har i detalj följt både förra köpet från tjeckerna och det nu planerade köpet från ett annat bolag — svenskt den här gången. Jag tror inte att det går så enkelt till som fru Eriksson beskrev.

Herr talman! Av talarna i det här ärendet är det bara herr Johansson i Holmgården som har riktat kritik mot utskottets enhälliga betänkande. Jag skall återkomma till det. Även herr Hagnell, ledamot av materielverkets styrelse, anlade en del kritiska synpunkter i sitt anförande, som innehöll många utblickar om materielverkets svårigheter just därför att det är ett ämbetsverk. Men även han slutade utan att ha framställt något eget yrkande. Vad vi i utskottet haft att ta ställning till är propositionen 124. Vi har gjort rätt mycket för att sätta oss in i frågan. Vi har också haft ordföranden i den utredning som framlagt det förslag som ligger till grund för propositionen, Gunnar Gustafsson, med i utskottet. Utskottet delar i stort departementschefens uppfattning beträffande verkets organisation och ansluter sig i allt väsentligt till valet av principlösning. Som också framgått av fru Erikssons i Stockholm anförande har den föreslagna omorganisationen motiverats framför allt av den rationaliseringseffekt som kan förväntas. Riksdagens revisorer, där ju fru Eriksson i Stockholm är ordförande, har också nyligen i en granskningsrapport påpekat att verkets storlek gör det angeläget och nödvändigt att begränsa personalkadern till vad som är oundgängligen erforderligt och att utnyttja den kadern på ett effektivt sätt. Med anledning härav och med anledning av motionen 1515, som herr Olsson i Kil åberopade, har utskottet uttalat att det bör vara möjligt att utan drastiska åtgärder i form av avskedanden minska resursbehovet även under den tid som omorganisationen pågår. En annan fråga som vi ägnat mycken tid är frågan om sambandsmaterielen. Departementschefen har i propositionen förordat principen att likartad materiel bör anskaffas endast av en enhet inom verket, och han har även utvecklat ett resonemang om fördelningen i detalj mellan olika enheter. Utskottet har funnit att principen är riktig men att riksdagen inte bör låsa arbetsfördelningen i detalj genom några uttalanden. Utskottet anser att principen så långt möjligt bör tillämpas både av Kungl. Maj:t och materielverket, i den mån sådana frågor delegeras till verket. Jag vill också återge utskottets uttalande i fråga om utlokaliseringen till Karlstadsområdet: ”I propositionen föreslås att huvudavdelningen för drifttjänst lokaliseras till Karlstadsområdet. Förslaget berör bl.a. livsmedelsbyrån inom den nuvarande intendenturmaterielförvaltningen. Byrån förs över till drifttjänstavdelningen och bildar där en förplägnadsenhet. Intendenturfunk tionen i övrigt skall enligt propositionen ingå som en enhet i huvudavdelningen för armémateriel. Intendenturförvaltningen på central nivå är viktig för försvaret och fungerar enligt samstämmiga uppgifter väl med nuvarande organisation. Mot bakgrund härav och riksdagens beslut om utlokalisering till Karlstad av ca 400 tjänster har utskottet bl.a. övervägt en organisatorisk lösning som skulle innebära att nuvarande enheter för intendenturförvaltning samlat utlokaliseras till Karlstad. Utskottet har emellertid funnit att övervägande skäl talar för en organisatorisk inpassning av intendenturförvaltningen enligt Kungl. Maj:ts förslag. I enlighet med sin grundinställning till värdet av ytterligare rationalisering inom materielverket har utskottet därvid fäst stor vikt vid att förslaget torde medge en besparing av ca 20 tjänster utan att intendenturförvaltningens effekt minskar. Utskottet har i detta sammanhang också ansett sig böra överväga den sammanfattande benämningen på de enheter som flyttar till Karlstad. Flertalet av dessa enheter kan sägas utöva drifttjänst i någon form. Med hänsyn till de ytterligare omlokaliseringar som enligt propositionen kan komma att beslutas anser utskottet emellertid att man bör välja en mera neutral benämning på huvudenheten i Karlstad. Utskottet föreslår att den tills vidare får ingå i organisationen som materielverkets huvudavdelning i Karlstad. Det bör enligt utskottets mening få ankomma på Kungl. Maj:t att från fall till fall bedöma lämpligheten av att flytta ut enheter med endast ett mindre antal anställda. Några kostnadsberäkningar för utlokaliseringen föreligger inte. Riksdagens godkännande av de föreslagna riktlinjerna blir att betrakta som ett principbeslut.

Herr Johansson menade att utskottet inte tillräckligt hade satt sig in i denna fråga och inte hade utnyttjat de rationaliseringsmöjligheter som där finns. Jag hävdar en direkt motsatt mening. Herr Johanssons inlägg i denna fråga tyder på att han inte har satt sig in i vilka möjligheter som finns att flytta hela robotsförsöksverksamheten till Vidsel. Just den skrivning som utskottet här har kommit fram till, nämligen att försöksplatsen i Vidsel skall ges prioritet vid en eventuell utbyggnad av försöksverksamheten på robotområdet, är det realistiska även för motionärerna, varav jag är en. Herr Sören Norrby har väckt motionen 1516 angående omlokalisering inom Stockholmsområdet.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
Herr talman! Jag måste först och främst få säga att jag inte, som utskottets ordförande vill göra gällande, har sagt att utskottet inte tillräckligt har satt sig in i frågan. Men jag har anfört att utskottet, enligt mitt sätt att se, inte har tagit tillräcklig hänsyn till den sakkunskap som jag har hänvisat till. Jag erkänner mer än gärna att jag inte är sakkunnig i denna fråga, och det är av den anledningen som jag har hänvisat till den sakkunskap som har remissbehandlat ärendet. Den sakkunskapen har ansett det rimligt och möjligt med en förening av dessa två enheter. I Karlsborg finns två provningsenheter dels den för ammunitionsprovning, dels en försöksplats där flygmateriel provas, liknande den i Vidsel. Enligt mitt sätt att se hade det varit rimligt att förena den senare enheten i Karlsborg med den enhet som nu finns i Vidsel. Det hade i alla fall varit ett steg på vägen.
Herr talman! Jag kan vända på stocken och säga att det tydligen är herr Johansson i Holmgården som inte har satt sig in i hela frågan. Han har fastnat för vad en remissinstans har tyckt. Så får vi inte göra i utskottet, utan vi måste se frågan som en helhet. Jag anser då att utskottet här har kommit fram med den bästa tänkbara skrivningen även för dem som ömmar för en utökad verksamhet i Vidsel.

Herr talman! En av de två motioner som jag har väckt med anledning av denna proposition handlar om en omlokalisering av försvarets materielverks enheter inom Stockholmsregionen. Vad utskottets ordförande nyss anförde om den motionen och utskottets behandling av den visar att han inte riktigt har uppfattat motionens innebörd. Den handlar inte om rationaliseringseffekter inom försvarets materielverk. Motionen avser inte heller att man skall sprida verksamheten till flera arbetsställen inom Storstockholm, utan man skall fördela de arbetsplatser som ändå måste ligga inom Storstockholmsområdet på ett annat sätt. Detta andra sätt vill jag beskriva så här. Vi måste i Storstockholmsområdet, för att skapa mänskligare förhållanden, sträva efter att lägga arbetsplatserna närmare bostadskoncentrationerna. Det är vad motionen syftar till. Jag tror man måste ta upp den frågan över huvud taget beträffande statlig verksamhet, så att staten kan vara en föregångare när det gäller att bidra till drägliga förhållanden i Storstockholmsregionen för de människor som ändå måste finnas kvar här, trots allt vad som sägs i debatten i dessa dagar. Det är då intressant att begränsa en av storstadens nackdelar, nämligen den långa restiden från bostaden till arbetsplatsen. Det kan man i princip göra genom att fördela arbetsplatserna på ett annat sätt än i dag. Ett så stort verk som försvarets materielverk betyder därvidlag ganska mycket. Dessutom har verket redan i dag en viss geografisk spridning inom Storstockholmsområdet av sin verksamhet. Man kan här peka på primära och sekundära funktioner i den statliga verksamheten. Den primära funktionen är i detta fall att bedriva den verksamhet som är ålagd verket, medan en sekundär funktion är att Nr 138 verket åstadkommer arbetstillfällen inom Storstockholmsregionen. I en Fredagen den sekundär funktion för statlig verksamhet kan ingå att skapa en rimligare 3 december 1971 arbetsplatsstruktur inom Storstockholmsregionen. Det är dit motionen syftar, liksom andra motioner jag har väckt här i riksdagen med samma syfte.
Herr talman! Till det sista som herr Sören Norrby här har sagt vill jag bara framhålla att verket har anfört att man redan har en sådan spridning i Stockholmsregionen att den medför merkostnader för verket. Det är därför som vi delar åsikten att det skulle innebära en kostnadsbesparing, om man kunde få verkets verksamhet i Stockholm mera samlad, som vi har avstyrkt den motion herr Norrby nu talat om.
Herr talman! Det jag talar om är inte verkets ekonomi eller rationaliseringsvinster för verket, utan det är om en arbetsplatsstruktur i Storstockholm som ger så stora samhällsekonomiska fördelar och så stora fördelar för de människor som bor i regionen att man av det övergripande skälet måste föredra denna arbetsplatsstruktur, även om den råkar ge något högre kostnader för verket. Detta står alltså i någon mån i motsats till den typ av ”skygglappsrationalisering” som ofta förekommer inom statlig verksamhet, en skygglappsrationalisering som innebär en inskränkt rationalisering, där bara verkets egna primära funktioner bedöms men där sekundära funktioner, som kanske för samhället som helhet är väsentligare, helt glöms bort. Det är detta jag har velat uppmärksamma i det här sammanhanget. Ett mycket vanligt misstag är att man rationaliserar med hänsyn till den primära funktionen men sedan sätter på sig skygglappar och glömmer den samhällsekonomiska totaleffekten.
Herr talman!

Om vi på det sättet kunde ägna den närmaste tiden åt olika förslag från riksdagens revisorer och olika departement, skulle vi kunna få fram bättre resultat från de verk och inrättningar som riksdag och regering gemensamt är ansvariga för.

Herr talman! Som herr Nordgren sade är den traditionella uppdelningen av den svenska arbetsmarknaden i manliga och kvinnliga yrken ett av de allvarligaste hindren för jämlikhet mellan män och kvinnor och för individuell valfrihet. Uppdelningen är ju som vi alla vet sådan, att de kvinnliga yrkena i regel ger lägre status, lägre lön, mindre inflytande, sämre framtidsmöjligheter än de manliga eller blandade yrkena, och ofta har karaktären av underordnade och upppassande befattningar i förhållande till de män, som finns inom samma arbetsområde. Vi vet att denna uppdelning inte motsvaras av skillnader i lämplighet mellan män och kvinnor generellt sett. Jag skulle kunna åberopa en mängd siffror för att belysa detta förhållande, men jag skall inte göra det. Vi har redan ägnat en avsevärd tid i dag åt överläggningar, trots att det inte har varit särskilt många reservationer, och jag skall därför försöka begränsa mig. Jag skall endast påminna om att enligt låginkomstutredningens undersökningar 67 procent av de s.k. extremt lågavlönade är kvinnor, Det säger ganska mycket. En hel del görs för att komma till rätta med dessa missförhållanden, arbetsmarknadspolitiska insatser, utbildning, omskolning osv. Men man måste ändå ställa frågan om de åtgärder som vidtas är tillräckliga. Vi inom folkpartiet anser inte det. Därför har vi lagt fram partimotio 51 nen om utredning och förslag om lagstiftning mot könsdiskriminering. När det gäller en sådan viktig fråga — och ingen kan väl förneka att bristen på jämlikhet mellan män och kvinnor är en av vårt samhälles största jämlikhetsfrågor — måste man försöka använda sin uppfinningsrikedom och undersöka om det finns ytterligare åtgärder. Man måste också undersöka om det har gjorts något på andra håll som vi skulle kunna ta efter. Vi har kommit till den slutsatsen, att man borde kunna lagstifta mot könsdiskriminering och dra lärdom av de erfarenheter som gjorts utomlands i det avseendet. En del argument har anförts mot detta förslag. Bl.a. uttalade allmänna beredningsutskottet redan förra året att utvecklingen ju ändå går åt rätt håll. Visst går den åt rätt håll — det vore ju hemskt annars — men den går så oerhört långsamt att det inte är tillfredsställande. En av de mest tydliga illustrationerna till långsamheten kan man få om man går till statistiken över ungdomarnas studieval. Vilka studievägar väljer ungdomen i yrkesskolan i dag? Jag kan lämna några uppgifter, som jag fått från ett föredrag av utbildningsminister Carlsson, där han talar om yrkesskolan. Han påvisar att av de 32 000 eleverna i yrkesskolans heltidskurser för industri och hantverk för ett par år sedan var 2 000 flickor. Av dessa 2 000 flickor valde inte mindre än 1 900 utbildning i textil och sömnad, medan det i utbildningslinjerna för metallarbete fanns bara 60 flickor mot 17 000 pojkar. Omvänt fanns det bara ungefär 700 pojkar bland de över 8 000 eleverna i yrkesskolans vårdutbildning. Det är dessa ungdomar som kommer att utgöra arbetskraften under en generation framåt. Mycket av orsaken till denna fördelning är attityder och föreställningar om vad som är lämpligt för män och kvinnor, något som det inte går att komma åt genom lagstiftning. Men man kan inte frigöra sig från misstanken, att det också spelar en betydande roll hur dessa ungdomar väntar sig att bli bemötta när de kommer ut på arbetsmarknaden. De vet, att om man i dag väljer yrkesutbildning okonventionellt och går mot strömmen, löper man en betydande risk att bli diskriminerad. I slutet av föredraget kommer utbildningsministern in på detta och säger: ”En intensiv bevakning från massmedias sida när det gäller könsdiskriminering, och ännu större aktivitet både från de centrala arbetsgivarorganen och de fackliga organisationernas sida, skulle troligen kunna påskynda upplysningen. Men om inte detta hjälper, måste vi ha en offentlig och ingående debatt om vilka andra åtgärder från samhällets sida som kan komma i fråga. Arbetsgivarna måste garantera att de som har gjort ett okonventionellt yrkesval får arbete på samma villkor som andra, annars kommer vi aldrig att kunna bryta det könsbundna yrkesvalet i skolan. Samhället gör enorma investeringar i utbildning av båda könen, och vi kan inte låta dem bli outnyttjade på grund av irrationella fördomar hos dem som kontrollerar urvalet av personer vid anställning.” Det är just detta resonemang som har lett oss fram till diskussionen om vilka andra åtgärder man kan vidta. En av de åtgärderna är lagstiftning. Man kan invända att detta löser inte problemen. Nej, det är klart, det har jag redan sagt. Här behövs fler åtgärder av olika slag. Men om en lagstiftning verkar åt rätt håll är det ju skäl nog för att vidta åtgärden. Den skulle i varje fall ge ett påtagligt resultat omedelbart och det är Nr 138 att de, som söker arbetskraft, inte i sina annonser och meddelanden Fredagen den skulle få tala om att de kommer att diskriminera arbetskraft av det ena 3 december 1971 könet. I och med detta skulle man ju få tillgång till arbetssökande av båda könen i större utsträckning än hittills, och därmed skulle man ha Lagstiftning mot skjutit ett första skott mot slentriantänkandet på detta område. könsdiskriminering På tåget in till riksdagen i morse roade jag mig med att gå igenom vår på arbetsmarknastörsta morgontidning och titta på platsannonserna. Jag skall be att på den, m.m. TV-skärmen få visa för kammarens ledamöter ett axplock av vad jag då hittade. Här är ett företag som annonserar efter en kvinnlig verkstadskontorist. Inte nog med att man talar om att man kommer att diskriminera manliga sökande, utan man säger också att den som man vill ha skall vara i lämplig ålder, nämligen 17—25 år. Detta exempel var inte det enda i den genren. Jag kan visa ytterligare några. Här söker man en kontorist. Det skall vara en dam i åldern 25—35 år. Det är nog typiskt för många som söker kontorsarbetskraft. Vad som kan vara motivet kan vi i detta sammanhang lämna därhän. Här vill man ha en receptionist. Det skall vara en representativ person. Jag antar att i det fallet är det också en ung kvinna man vill ha. Det är inte bara på kontor utan också inom butiksområdet som man är intresserad av att ha unga, vackra, kvinnliga anställda. Både när det gäller att försälja herrkläder och när det gäller att försälja sybehör framgår det av de annonser som jag nu visar att man vill ha kvinnliga anställda. De skall vara unga och vackra och ha låga löneanspråk, kan man förstå. Hur är det då när man söker manlig personal? Då är det andra krav. Man vill t.ex. som chef ha en erfaren, branschkunnig man. Herr talman! Jag tror inte att jag behöver illustrera mer. Det var alltså bara några axplock ur en av dagens tidningar. I fråga om hushållsarbete kan säkert var och en förstå hur tendensen var. Jag kan väl också tillägga att jag tror inte att denna tidning är särskilt illa ute i detta avseende. Dagens Nyheter har ju gått i spetsen för att åtminstone avskaffa de olika avdelningarna för annonser om manlig och kvinnlig arbetskraft. Jag tror att det är minst lika illa i övriga tidningar. Om det hade gällt statliga inrättningar hade dessa annonser stått i strid med grundlagen. Statliga institutioner får inte annonsera på detta diskriminerande sätt. Man kan onekligen ställa frågan: Varför skall vi i 1970-talets Sverige i detta avseende ställa lägre krav på enskilda och kommunala arbetsgivare? Varför skall vi ställa lägre krav på organisationer som arbetsgivare? Man kan också, utöver den direkta och begränsade effekten av en lagstiftning, peka på en lagstiftnings idealbildande effekt. Jag skall be att här få citera vad första lagutskottet anförde i sitt utlåtande angående lagstiftning mot rasdiskriminering. ”För en skärpt lagstiftning talar också att ett längre gående straffrättsligt förbud mot yttringar av rasdiskriminering än det vi nu har bör kunna få inte bara betydelse för de enskilda fall, i vilka det kan tillämpas, utan också en normbildande verkan på näraliggande områden.” Detsamma 53 måste rimligen gälla en lagstiftning mot könsdiskriminering. Också den bör kunna få en normbildande verkan. Nu kan man måhända invända att det är svårt att utforma, kontrollera och upprätthålla en sådan lagstiftning, kanske särskilt på arbetsmarknaden. Man kan misstänka att det förekommer överträdelser, men arbetsgivaren kan därvid säga att den lämpligaste kandidaten fått platsen och att inga som helst hänsyn tagits till vilket kön vederbörande tillhör. Jag skall be att än en gång få dra en parallell med lagstiftningen om rasdiskriminering. Den utredning som låg till grund för denna lagstiftning uttalade bl.a. följande: ”Om det framdeles skulle befinnas nödvändigt att överväga kriminalisering för att komma till rätta med rasdiskriminering på arbetsmarknaden får kommittén uttala, att avgörande hinder ej kan anses möta med hänsyn till bevissvårigheter.” Man vill alltså inte när det gäller rasdiskriminering skylla på bevissvårigheter. Då kan man inte heller göra det när det gäller könsdiskriminering. Det bör väl tilläggas att en sådan lagstiftning naturligtvis i första hand skulle fungera så att den som anser att det föreligger diskriminering, skulle få vända sig till en kommission, som då hade att ta upp förhandlingar mellan parterna, på det sätt som sker i t.ex. Amerika och som nu även tillämpas hos oss i samband med marknadsföringslagen. Jag tror också att bara vetskapen om denna lag och om den mindre smickrande uppmärksamhet, som ett företag skulle utsättas för om det blev beskyllt för könsdiskriminering vid anställningsförfarandet, skulle verka sanerande med tanke på det diskussionsklimat som råder i våra massmedia på detta område. Den invändning som man slutligen gör är att vi väl ändå inte skall lagstifta. Vi brukar ju överlåta sådana här problem till arbetsmarknadens parter. Då kan man ställa frågan: Är det troligt att arbetsmarknadens parter har några förutsättningar att komma till rätta med detta? De har ju onekligen haft mycket god tid på sig att arbeta med könsdiskrimineringsfrågorna. Inga tecken tyder på att man när det gäller diskriminering vid anställning och befordran inom enskilda företag har några större förutsättningar att enbart genom fackliga aktioner komma till rätta med detta. Jag skall be att återigen få citera vad första lagutskottet sade vid behandlingen av' frågan om förbud mot rasdiskrimineringen på arbetsmarknaden: ”Utskottet har uppfattningen att man för närvarande bör avstå från lagstiftning mot rasdiskriminering på arbetsmarknaden. — — — Utskottet vill emellertid understryka att, om en påtaglig tendens till rasdiskriminering skulle visa sig i arbetslivet och arbetsmarknadens parter inte skulle kunna bemästra svårigheterna på ett tillfredsställande sätt, man måste överväga att ingripa med lagstiftningsåtgärder.” Herr talman! Låt mig läsa om den sista meningen ur detta citat en gång till, men med utbyte av ett ord: ”Utskottet vill emellertid understryka att, om en påtaglig tendens till könsdiskriminering skulle visa sig i arbetslivet och arbetsmarknadens parter inte skulle kunna bemästra svårigheterna på ett tillfredsställande sätt, man måste överväga att ingripa med lagstiftningsåtgärder.” Nr 138 Herr talman! Jag måste ställa frågan: Är det någon som kan förneka Fredagen den att vi i dag har ”en påtaglig tendens till könsdiskriminering i arbetslivet” 3 december 1971 och att arbetsmarknadens parter inte kan bemästra dessa svårigheter på — ett tillfredsställande sätt? Jag tror inte att någon vill förneka detta. Lagstiftning mot Det har, särskilt på senare år, i Sverige förts en omfattande debatt om könsdiskriminering § 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar, vilken som bekant ger arbetspå arbetsmarknagivarna rätten att fritt antaga och avskeda arbetskraft m.m. Jag den, m.m. instämmer med dem som sagt att denna paragraf är föråldrad och bör avskaffas, men jag vill också understryka att denna åtgärd i och för sig inte löser några problem. Det har påpekats i riksdagen av andra lagutskottet, liksom av Arne Geijer och Axel Strand — för att ta ett par exempel på framstående fackföreningsmän som varit inne på dessa frågor — att även om man tog bort § 32, skulle det inte rubba arbetsgivarnas rätt att fritt antaga och avskeda arbetskraft, så länge man inte på andra sätt inskränker denna rätt. Den följer nämligen av allmänna rättsgrundsatser och prejudikat. Här finns en möjlighet att inskränka rätten för arbetsgivarna att fritt anta arbetskraft och att ställa samma krav på enskilda och kommunala arbetsgivare som vi i dag gör på staten när det gäller behandlingen av arbetssökande. I Amerika har man, som jag nämnde, en sådan här lag. Det är egentligen en lag mot rasdiskriminering, men man har också hängt på förbud mot könsdiskriminering på arbetsmarknaden. Man får varje år ungefär 10 000—12 000 anmälningar, varav en fjärdedel rör könsdiskriminering. Vilka erfarenheter har man gjort av den här lagstiftningen? I debatten förra året sade allmänna beredningsutskottets ordförande att Amerika tydligen är något slags idealland för dem som talar för den här motionen. Så är naturligtvis inte alls fallet. Vi tycker bara att om man kan, som vi i Sverige gör, ta efter så många mindre lyckade saker från Amerika, borde man även kunna ta efter någonting som är vettigt. Men framför allt borde man studera vilka erfarenheter som USA har haft av lagen. Man kommer kanske att finna att det har varit vissa svårigheter att tillämpa den här lagen. Jag utesluter inte det. Man kommer kanske också att finna att den kompletterande lag, som föreskriver att särskilt hårda krav skall ställas på de företag som utför arbete för statens räkning, ger större effekt än en mera allmän lagstiftning. Men i varje fall borde man kunna studera erfarenheterna från USA och även från England som har en motsvarande lagstiftning gällande rasdiskriminering. Herr talman! I dag har vi en lagstiftning mot rasdiskriminering, vilket glädjande nog är ett begränsat problem i vårt land. Det är bra att vi har den lagstiftningen. Men det är märkligt att inrikesutskottets majoritet fortfarande vägrar att ta itu med frågan om en liknande lag mot könsdiskriminering, som är och länge har varit ett stort problem i vårt samhälle. Vi har helt nyligen anslutit oss till en FN-konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I den konventionen förpliktar vi oss att tillförsäkra män och kvinnor lika rätt att åtnjuta de ekonomiska, sociala SS och kulturella rättigheter som upptas i konventionen. Bland de rättigheterna nämns särskilt rätten till arbete. Herr talman!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

Herr talman! I de två motioner, nr 1117 och 1146, som vi nu behandlar, yrkas, som här redan har sagts, på en utredning och förslag till lagstiftning emot könsdiskriminering, respektive parlamentarisk utredning om åtgärder för att öka jämlikheten mellan könen. Det finns knappast någon anledning att i det här sammanhanget dra i gång en debatt om könsrollerna. I långa stycken kan vi väl vara överens. Den företeelse som kallas för könsdiskriminering eller bristande jämlikhet mellan män och kvinnor lever kvar fortfarande. I båda motionerna påtalas det otillfredsställande i att arbetsmarknaden i stor utsträckning är uppdelad i manliga och kvinnliga yrken och att de kvinnliga yrkena i regel ger mindre av det något obestämda som vi kallar för status, lägre lön osv. Man tar också fram frågan om hur traditionellt könsbundet som ungdomar fortfarande väljer yrke och utbildning, och visst förhåller det sig tyvärr på det viset. Det vill ingen bestrida, och det finns sannerligen alla skäl till vaksamhet och opinionsbildning omkring de här frågorna. Utskottet har emellertid ej kunnat ansluta sig till motionärernas uppfattning att utredningsoch lagstiftningsvägen är den som man nu skulle beträda för att komma till rätta med problemen. Folkpartiets och moderaternas representanter i utskottet har gått samman i en gemensam reservation, där man hemställer om utredning och förslag angående lagstiftning mot könsdiskriminering på arbetsmarknaden, men vi har nyss hört att moderaterna har tagit avstånd från tanken på lagstiftning. Man vill således denna gång i motsats till tidigare begränsa sin hemställan att gälla arbetsmarknaden. Ett liknande motionsyrkande som det som nu föreligger behandlades av riksdagen så sent som förra året. Det var då allmänna beredningsutskottet som hade att avge yttrande över motionen. När inrikesutskottet i dag avstyrker de nu aktuella motionerna är det med samma sakskäl som allmänna beredningsutskottet då anförde, och de finns även redovisade i vårt utlåtande. Vi har pekat på att 1966 års riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken gäller lika för män och kvinnor, och vidare framhålles exempelvis i dessa riktlinjer att den latenta arbetslösheten bland framför allt gifta kvinnor måste effektivt bekämpas. Till detta kan sägas att arbetsmarknadspolitikens syfte i detta avseende har givit resultat. Vi har verkligen under de senaste åren fått en tillströmning av gifta kvinnor ut på arbetsmarknaden. Utskottet påminner vidare om att principen om lika lön för män och kvinnor för likvärdigt arbete har slagits fast inom den privata sektorn genom överenskommelse mellan LO och Arbetsgivareföreningen. Platsannonseringen på den icke statliga sektorn, som tagits upp här, berörs också i motionen. På den statliga sektorn råder ju förbud mot att Nr 138 annonsera platser som manliga eller kvinnliga. Frågan om platsannonse Fredagen den ringen är väl en detalj i detta problemkomplex, men det är givetvis nog så 3 december 1971 anmärkningsvärt när annonseringen försiggår på det sätt som demonstre — — — rats här. Det finns alla skäl att ingripa mot dessa yttringar av Lagstiftning mot diskriminering. På den punkten förutsätter vi i utskottets utlåtande att könsdiskriminering fackorganisationerna och i förekommande fall Kommunförbundet har till — På arbetsmarknauppgift att uppmärksamma dessa frågor och ingripa i fall av uppenbar den, m.m. könsbunden annonsering. Hela detta problem hänger också för övrigt, som herr Romanus anmärkte, samman med lönefrågorna. Både i motionen och i diskussionen här har man återkommit till jämförelsen med konventionen om förbud mot rasdiskriminering. När den konventionen godkändes var också frågan om förbud mot könsdiskriminering uppe men avslogs av riksdagen. I detta sammanhang kan det väl räcka att erinra om att enligt ett av riksdagen antaget uttalande i propositionen om rasdiskriminering råder i vårt land principen att lagbestämmelser skall användas för att reglera förhållanden mellan arbetsmarknadens parter endast om problemen inte kan lösas avtalsvägen. Utskottet anser att detta resonemang också är tillämpligt på könsdiskrimineringen på arbetsmarknaden. Vad beträffar löneläget för kvinnorna har låginkomstutredningen som redan påpekats bekräftat att en mycket stor del av kvinnorna tjänar dåligt. Men här är det inte bara fråga om att kvinnorna är diskriminerade, utan om ett låglöneproblem som sådant. Det verkligt diskriminerande i detta sammanhang är ju att det fortfarande finns grupper som arbetar — och grupper som arbetar full tid — för mycket låga löner. Det gäller både män och kvinnor. Men det är framför allt kvinnorna som återfinns i dessa yrken och branscher. I och med årets avtalsuppgörelse har ett steg tagits på vägen — det skall erkännas — att utjämna skillnaderna i lönehänseende, men naturligtvis är det mycket som återstår. Jag förmodar emellertid att det knappast är en lagstiftning i detta avseende som reservanterna förespråkar. På många punkter — det måste väl ändå sägas — har utvecklingen mot större jämlikhet mellan könen gjort betydande framsteg, och det intresse och den debatt som de här frågorna är föremål för visar på att den utvecklingen skall fortsätta utan någon förbudslagstiftning. Utskottet har förståelse för motionens syfte men kan alltså inte biträda utredningskravet. Vi menar — och det har varit avgörande för vårt ställningstagande — att en övergripande utredning av hithörande frågor inte är lämplig eftersom så många av de delproblem som ingår i komplexet redan är föremål för utredningar eller aktualiserats i reformarbetet. Vi har exempelvis familjelagssakkunniga, som under nästa år kommer att lägga fram förslag till ny familjerättslagstiftning. I direktiven för den utredningen finns klart utsagt bl.a. att familjelagstiftningen bör vara ett av instrumenten i strävandena mot ett samhälle där varje vuxen individ kan ta ansvar för sig själv och inte behöver vara beroende av anhörig och där jämlikhet mellan män och kvinnor är en realitet. En del av de frågor motionerna berört har också prövats eller prövas i andra utredningar. 57 Utöver det här redovisade motivet för avslag vill jag gärna ha sagt att jag tror att det är i det brett upplagda och allmänna arbetet på att skapa jämlikhet — det må gälla löner, förhållanden på arbetsplatserna, på socialförsäkringsområdet eller i äktenskapet — som också jämlikheten mellan män och kvinnor skall förverkligas. Här har de politiska partierna ett stort ansvar och en uppgift att verka som opinionsbildare. Jag vill, herr talman, avslutningsvis erinra om skolans väsentliga roll i sammanhanget. Man går just nu igenom läromedel i ämne för ämne för att rensa ut sådant som bidrar till att konservera gamla könsrollsuppfattningar.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

Herr talman! Fru Ludvigsson och jag är uppenbarligen i långa stycken överens om att dagens situation är otillfredsställande och att vi verkligen har en påtaglig brist på jämlikhet och en diskriminering, framför allt naturligtvis av kvinnor, på arbetsmarknaden. Det är när det gäller att dra slutsatser av denna verklighetsuppfattning som våra åsikter skiljer sig. Jag hoppas att fru Ludvigsson ursäktar, men vi kan inte uppfatta utskottsmajoritetens inställning på något annat sätt än att ni är för passiva. Ni säger att ”utvecklingen går ju ändå åt rätt håll och därför skall man inte ta till lagstiftning: det är så allvarligt att inskrida med lagstiftning”. Ibland kan man inskrida på arbetsmarknaden med en våldsam lagstiftning, men här är det tydligen inte tillräckligt angeläget. Fru Ludvigsson säger att vi har en tillströmning av kvinnor till arbetsmarknaden, och att vi har slagit fast principen om likalön. Ja, men det är bara det att tillströmningen sker så ensidigt. Jag visade statistik över yrkesutbildningen, enligt vilken det fortfarande under minst en generation framåt kommer att vara samma skevhet som nu. Och så länge man har en uppdelning av arbetsmarknaden, kommer den naturligtvis också att avspegla sig i löneskillnader. Det är klart att detta med platsannonser inte är någon huvudsak — det är, som jag också sade, en detalj, men det är en ganska viktig detalj. Hur skall man få bort uppdelningen av arbetsmarknaden i manliga och kvinnliga yrken, om man inte ens kan få arbetssökande av båda könen, utan redan från början stänger ute vissa och säger: ”Ni kan inte söka det här jobbet. Ni kommer ändå inte att få det.” Fru Ludvigsson förutsätter att fackorganisationerna följer den här frågan, och ingriper på den enskilda sektorn — på den statliga är ju annonsdiskriminering förbjuden. Men hur kan man förutsätta det? De gör ju uppenbarligen inte så: det här var bara ett litet plock ur en enda tidning. Och hur skall de fackliga organisationerna ingripa? De har inget underlag för att ingripa mot en sådan här annonsering. Nr 138 Jag kan kanske få tillåta mig att göra den reflexionen, att just i dagens Fredagen den arbetsmarknadsläge är det alldeles särskilt omänskligt med annonser där 3 december 1971 man ensidigt skjuter in sig på vissa åldersgrupper och vissa typer av — — — arbetssökande, när vi har en så stor arbetslöshet och när så många Lagstiftning mot människor ur alla åldersgrupper behöver nya jobb. könsdiskriminering Man kan naturligtvis ställa frågan: Om vi nu är så ense om bakgrunden, På arbetsmarknavarför har det här blivit en partifråga? Varför är det folkpartiet och den, m.m. moderata samlingspartiet som står ensamma för den här reservationen? Herr Nordgren gav i sitt anförande kanske någonting av en förklaring av moderata samlingspartiets anslutning till reservationen, men jag hoppas att den inte gäller för samtliga moderata ledamöter. Den slutsats man kunde dra av hans inlägg var väl närmast att han nu inte helt vill stå för reservationen. Jag hoppas att jag inte hörde fel när jag ändå tyckte mig uppfatta att han yrkade bifall till reservationen. Jag kan bara konstatera att förra året var det också moderata ledamöter med på en motsvarande reservation, och då röstade de, såvitt jag kan minnas, för den utan några sådana krumbukter som herr Nordgren gjorde i dag. Varför får vi liberaler i stort sett ensamma tala för en lagstiftning till skydd för den enskildes rätt, medan andra slår vakt om arbetsmarknadens parters frihet, dvs. i praktiken om företagens rätt att fritt antaga arbetskraft, som det står i 8 32, eller med andra ord rätten att fritt diskriminera arbetssökande med hänsyn till kön? Jag vet inte, herr talman, varför vi står så pass ensamma på den här punkten. Jag kan bara notera att mönstret från en tidigare diskussion följs ganska väl. I många år fick liberala talesmän med fru Nettelbrandt i spetsen i riksdagen tala förgäves för lagstiftning mot obefogad uppsägning. Man fick svaret att det här skulle arbetsmarknadens parter klara, så det behövdes inget lagskydd. Nu har vi nått framgång på den punkten, nu har det tillsatts en utredning som skall ge ett lagskydd mot obefogade uppsägningar. Man skall alltså oskadliggöra den del av 8 32 som talar om arbetsgivarnas rätt att fritt avskeda arbetare. Vi kommer inte att ge oss, herr talman, förrän vi når samma framgång när det gäller arbetsgivarnas rätt att fritt antaga arbetskraft. Det bör bli en rättighet för de arbetssökande att inte diskrimineras för att de är män eller för att de är kvinnor. Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Låt mig för att begränsa debatten så mycket som möjligt bara göra en liten kommentar till herr Romanus och en liten kommentar till fru Ludvigsson.

Det var den ena kommentaren. Den andra kommentaren gäller fru Ludvigsson. Vi har ju samma mål, både herr Romanus och fru Ludvigsson och jag. Men, fru Ludvigsson och därmed utskottsmajoriteten, det är bara det att med er metod går det så förskräckligt långsamt. Det var den kommentar som jag skulle vilja lämna till fru Ludvigsson.
Herr talman! Jag är ledsen att vi förbryllar herr Wennerfors, men han borde gå hem och läsa historia. Det har alltid varit ett liberalt program att genom lagstiftning skydda den enskilde mot övergrepp från de stora ekonomiska maktfaktorerna i samhället, i det här fallet att skydda den enskilde mot diskriminering från arbetsgivarna. Herr Wennerfors förbryllade emellertid mig. Jag har framför mig voteringsprotokollet från förra året när herr Wennerfors, såvitt jag kan se, röstade för en utredning och förslag angående lagstiftning mot könsdiskriminering.
Herr talman! Jag fick av herr Romanus” andra inlägg ytterligare bestyrkt att det hela i mycket stor utsträckning är en låglönefråga; och sådana frågor löser vi inte lagstiftningsvägen, utan dem får vi lösa på den traditionella vägen — mellan arbetsmarknadens parter. Vidare tycker jag att konsekvensen av det han säger måste bli att vi händanefter skulle få en obligatorisk arbetsförmedling av alla tjänster. En sådan lagstiftning måste vara den enda herr Romanus syftar till i detta fall. Herr Wennerfors vill inte ha någon lagstiftning, men han tycker ändå att det går för långsamt fram. Jag vill säga till honom att detta är en fråga om att förändra attityder och inställningar hos människor — och att förändra attityder går tyvärr långsamt.
Herr talman! Vi ser väl alla en smula liberalt på olika frågor, herr Romanus, och även jag gör det. Då tar vi naturligtvis ställning till om det verkligen är nödvändigt med lagstiftning för att skydda människor på det sätt som herr Romanus anförde. Den frågeställningen har jag också ställts inför, och jag tror inte att lagstiftning är nödvändig i det här fallet. Jag förstår att det i vissa fall måste vara besvärligt för en liberal anhängare att ta ställning till olika former av lagstiftning. Men jag kan inte riktigt förstå varför man kräver sådan just på detta område, när man genom allsköns annan lagstiftning kan nå samma resultat. Det är det som i någon mån har förbryllat mig.
Herr talman! Jag har suttit en lång stund och försökt förstå någonting av vad som menas med det här betänkandet, och jag har nästan givit upp.

Inrikesutskottet avstyrker alltså den nu aktuella motionen.” på arbetsmarkna Var det någon som förstod detta? Jag gjorde det inte. den, m.m. Går man till reservationen blir man inte så förskräckligt mycket gladare. Där heter det: ”Utskottet vill” — detta är alltså reservanternas uppfattning om vad utskottet borde ha skrivit — ”liksom motionärerna framhålla att införande av en lagstiftning av nu avsett slag skulle få en förebyggande effekt men dessutom skulle bidra till att snabbare få fram ett omtänkande i företagens rekryteringspolitik. En omedelbar effekt skulle bli att könsbunden platsannonsering upphörde på den privata sektorn i likhet med vad som redan skett på den statliga sektorn.” Herr talman! Jag tänker inte ta ställning i den här frågan förrän inrikesutskottet till äventyrs återkommer ett annat år med en framställning som jag är i stånd att förstå. Jag kommer att avstå från att delta i voteringen.
Herr talman! Jag beklagar att herr Carlshamre har svårt att förstå inrikesutskottets betänkande. Om han håller sig till motionen och reservationen tror jag att han har det lättare. Men att det kan finnas svårigheter också att förstå reservationen framgår av fru Ludvigssons senaste inlägg. Hon sade att folkpartiet tydligen är ute efter en lag om obligatorisk arbetsförmedling av alla arbeten. Nej, det är det faktiskt inte fråga om. Jag förstår inte riktigt hur man kan få detta intryck. Vad det gäller är ju att den som anser sig diskriminerad, när man söker ett arbete, skall kunna vända sig någonstans för att få rättelse. Jag vet inte hur väl det fungerar i Amerika, men där finns ändå en kommission — Equal Employments Opportunities Commission — som får 12000 anmälningar om året, varav ungefär en fjärdedel rör könsdiskriminering. De flesta ärendena klaras ut genom förhandlingar, och blir man inte nöjd med det kan man gå till domstol. Det är något sådant som det är fråga om. Sedan till herr Wennerfors! Han säger att det kan vara nödvändigt med lagstiftning ibland, men här är det kanske inte nödvändigt, för det går att nå resultat på så många andra sätt. Ja, vilka andra sätt? Problemet är att man försökt lösa frågan på vissa andra sätt, som inte har givit tillräckligt goda resultat. Det ser vi ju på dagens arbetsmarknad, och vi ser det ännu mer på morgondagens arbetsmarknad, så som den avspeglar sig i ungdomens studieval. Det är därför vi vill ta till lagstiftning. Man kan naturligtvis rent allmänt säga, att för en liberal vore det bra om man kunde klara sig utan en ingripande lagstiftning. Men jag har aldrig kunnat förstå att det från liberal synpunkt skulle vara särskilt svårsmält att tillgripa lagstiftning för att skydda den enskilde mot olika 61 maktfaktorer i samhället. Det är just sådan lagstiftning som vi i första hand bör tillgripa.
Herr talman! Med de andra sätt som jag talade om avsåg jag de snabba åtgärder som man skulle kunna vidta genom att en parlamentarisk utredning fick granska de här spörsmålen. Det var min mening med den motion som jag väckte.

Herr talman! I sitt betänkande över centerpartimotionen nr 517 om tillsättande av en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utarbeta förslag till handlingsprogram för jämlikhetspolitik konstaterar inrikesutskottet att det finns anledning att angripa jämlikhetsfrågorna med mera långsiktiga bedömningar.

Men i stället föreslår utskottet att motionen avslås av riksdagen med hänvisning till att det angivna angelägna arbetet i första hand är en uppgift för partiernas programskrivningar. För centerpartiets vidkommande är detta redan i princip avklarat. Jag tillåter mig att här citera en grundsats i vårt program: ”En primär målsättning för våra ansträngningar nationellt och internationellt måste vara att åstadkomma jämlikhet på alla områden.” Det gäller alltså att på olika sätt leva upp till det programmets målsättning. På grundval av alla människors lika värde eftersträvar centern jämlikhet mellan människor såväl i social behandling som i levnadsbetingelser i övrigt. Samhället skall verka för att olikheterna i inkomstfördelningen blir så små som möjligt. Utbildning ökar också den enskilda människans möjligheter till ett rikt och meningsfullt liv. Det är samhällets uppgift att svara för att alla ges möjlighet till god och likvärdig utbildning, oavsett yrkesinriktning, bostadsort och social bakgrund. Den jämlikhetspolitiska målsättningen skall enligt centerpartiets uppfattning vara grundläggande för utformningen av skattepolitiken, socialoch miljöpolitiken, näringspolitiken och kulturpolitiken. Ett viktigt mål för centerpolitiken är att människorna i olika delar av landet och i landsdelar med olika bebyggelsetyper beredes likvärdiga standardmöjligheter och levnadsbetingelser. För tätorter och glesbygder skall eftersträvas likvärdig standard. Skillnaderna skall elimineras genom en aktiv regional-, lokaliserings-, näringsoch trafikpolitik samt genom skatteutjämning och en fördelning av samhällets service som stöder det lokaliseringspolitiska syftet. Den inriktning av vår politik som jag här skisserat klargör att målsättning och programarbete är avklarat för vår del. Det är därför förståeligt att partiet nu vill gå över till det parlamentariska planet för att där precisera ett handlingsprogram för jämlikhetspolitiken som kan ge en enhetlig samordning av strävandena till jämlikhet. I motionen konstateras att vi inte nått fram till godtagbara jämlikhetsförhållanden. Om tidsperspektivet begränsas till efterkrigstiden har vi till och med haft en misslyckad jämlikhetspolitik. Som exempel på detta kan nämnas inkomstoch lönebildningen. Denna ligger genom de fria avtalsrörelserna på arbetsmarknaden visserligen utanför de direkta politiska besluten, men det måste konstateras att inkomstoch löneskillnaderna trots låglönesatsningar fortfarande är stora. Detta har klart visats i låginkomstutredningens redovisningar av utvecklingen på dessa områden och har också berörts tidigare i debatten här i dag. Låginkomsterna förekommer speciellt i vissa branscher, t.ex. textil, trä, skogsoch lantbruk samt vissa vårdyrken. Även om den senaste avtalsrörelsen ändrat förhållandena för vissa är det riktigt att konstatera att stora skillnader föreligger. Ett drag som speciellt bör uppmärksammas är de stora regionala skillnaderna i inkomstbildningen. Nya siffror över detta har nyligen presenterats. De visar effekterna av den stora regionala snedvridning som skett här i landet under efterkrigstiden. Genom koncentrationen till vissa regioner av de högre inkomsttagarna i både tjänsteoch varuproduktionen har de drabbade områdenas möjligheter att ge sina invånare en med andra orter jämlik service minskats eller i vissa fall helt försvunnit, och detta även om man försökt mildra konsekvenserna genom skatteutjämning. Vi anser alltså att det nu är hög tid att sätta in åtgärder. I motionen uppräknas ett flertal områden av samhällsdaningen med angivande i korthet av vilka åtgärder som i första hand bör vidtas för att åstadkomma ett mer jämlikt samhälle. Utöver lönebildningen som nyss berörts och den regionala politiken vill jag peka på ytterligare några punkter i den förteckning som finns i vår motion. Dyrortsgrupperingen, som vi nyligen diskuterat här i riksdagen, är kanske en liten sak, men man ville ändå inte gå så långt som till ett uttalande från riksdagen att dyrortsgrupperingen borde avskaffas. Vårt parti blev tvunget att markera sitt ståndpunktstagande i detta ärende genom en reservation. Vidare inriktas arbetsmarknadspolitiken särskilt på att ge sysselsättningsmöjligheter åt äldre och handikappade och på att särskilt observera den dolda arbetslösheten som ofta utgörs av kvinnor, bosatta i områden med sysselsättningssvårigheter. Ett annat område som berörs är vuxenutbildningen. Vi kräver väsentligt ökade insatser, som främst inriktas på de sämst utbildade grupperna. Jag kan vidare peka på stödet till barnfamiljerna för att ge dem ökade förvärvsmöjligheter — utformningen av åtgärderna bör främja en jämlikhetspolitisk målsättning — och kravet på sänkt pensionsålder, 65 år. Jag kan inte underlåta att understryka den sista av de 27 punkterna, där vi talar om nödvändigheten av förstärkt kommunal demokrati och länsdemokrati för att ge medborgarnas inflytande över de egna samhällsangelägenheterna ett större utrymme. Utskottet har i sitt betänkande funnit anledning att påpeka att det i 27-punktsförteckningen inte medtagits någonting om förmögenhetsfördelningen. Jag vill då först framhålla — något som också står i motionstexten — att det här naturligtvis inte är en definitiv uppräkning av samtliga områden där åtgärder skulle erfordras. Man får se 27-punkts förteckningen som en exempelsamling över områden där åtgärder skulle behöva vidtas. I motionen anförs också att skattepolitiken bör vara ett huvudmedel för jämlikhetssträvandena. Till yttermera visso sägs i punkt 21: ”Skattepolitiken måste i ökad utsträckning användas i jämlikhetspolitiskt syfte.” Skattepolitiken innefattar ju förmögenhetsbeskattning och inkomstbeskattning. Vi har angivit på vilket sätt vi anser att skattepolitiken bör utformas. Det skulle då vara berättigat att fråga vilka metoder utskottsmajoriteten tänker på, eftersom man inte accepterar att skattepolitiken är det medel genom vilket man skulle kunna åstadkomma jämlikhet på detta område. I utskottsbetänkandet konstateras alltså att motionen berör stora och väsentliga områden där det skulle finnas anledning att göra en mer långsiktig bedömning. Det borde då, som jag inledningsvis nämnde, ha varit konsekvent att utskottet avslutat sitt betänkande med att föreslå riksdagen att bifalla centerpartiets motionsyrkande. Så har inte skett, utan centerpartiets ledamöter i utskottet har reserverat sig. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till vår reservation.

Herr talman! Jag skall haka på där herr Mattsson i Skee slutade och försöka motivera varför utskottsmajoriteten inte tillstyrkt centerpartimotionen. Centern har i sin motion presenterat en katalog med 27 allmänt formulerade jämlikhetskrav som täcker in det mesta av vad man kan önska sig i det fallet. I reservationen kräver centern en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utarbeta förslag till ett handlingsprogram för jämlikhetspolitiken. Centerledamöterna står isolerade bakom detta utredningskrav och har alltså inte fått stöd från de andra borgerliga partierna i utskottet. Det är nog i och för sig inte så underligt att den borgerliga fronten sprack i den här frågan. Reservanterna menar alltså att representanter för olika partier skulle sätta sig ned och i borgfredens namn försöka formulera ett övergripande handlingsprogram med långsiktiga bedömningar och målsättningar för samhällets jämlikhetspolitik. Detta är helt orealistiskt ur olika synpunkter. Först och främst har naturligtvis det parti jag representerar en helt annan grundsyn, och vi lägger helt andra värderingar på jämlikhetsfrågorna än vad de andra partierna gör. Kampen mot klasskillnader och kvardröjande orättvisor har förts alltsedan partiet bildades, oftast i strid med de borgerliga partierna som representerat en helt annan samhällssyn och haft helt andra värderingar när det gällt att angripa dessa problem. Att man nu helt plötsligt skulle sätta sig ned i en parlamentarisk utredning och kompromissa bort sin jämlikhetsprofil ter sig minst sagt verklighetsfräm mande. En utredning av detta slag skulle spänna över alla departements verksamhetsområden — ja, över praktiskt taget alla samhällslivets små och stora problem. Den skulle aldrig bli färdig, eller i varje fall inte inom överskådlig tid. Den skulle fördröja snabba lösningar när det gäller påträngande orättvisor och förkväva den fria och öppna debatt som vi från vårt håll vill ha i dessa frågor. Utskottet har också skrivit in följande i sitt utlåtande: ”I detta sammanhang kan utskottet inte underlåta att peka på att motionärerna i sin uppräkning inte tagit med den mycket stora ojämlikhet som råder i fråga om förmögenhetsfördelningen i samhället. Detta är en av de stora frågorna som man inte kan bortse ifrån.” Det är alltså ett mycket omfattande problemkomplex som motionärerna här har tagit upp. Jag tror att det är riktigt som utskottsmajoriteten menar, nämligen att vi bör låta de olika partierna formulera sin egen syn på dessa frågor och presentera den i en öppen och fri debatt. Så har vi gjort inom socialdemokratin och fackföreningsrörelsen, och så kommer vi också att göra i fortsättningen. Det finns dock ett påstående i centerpartimotionen, som inte kan få stå obemött. Det sägs nämligen där att efterkrigstiden har präglats av en misslyckad jämlikhetspolitik. Åtskilligt har emellertid skett, som tycks ha förbigått motionärerna. Låt mig därför helt kort påminna om följande fakta. Omedelbart efter krigsslutet gav vi ut ”Arbetarrörelsens efterkrigsprogram”, som var det samlade uttrycket för socialdemokratins och fackföreningsrörelsens syn på efterkrigstidens samhälle. Där intog fördelningsoch jämlikhetsfrågorna en mycket framskjuten plats. Kraven konkretiserades i förslag om höjda folkpensioner, införande av allmänna barnbidrag och en rättvisare fördelning av skattebördan. Därom uppstod en bitter strid i 1948 års valrörelse. Under 1950-talet påbörjades reformeringen av skolväsendet i olika etapper. Den allmänna sjukförsäkringen infördes och treveckorssemestern lagfästes. Sedan kom ATP-stridens år, då de borgerliga partierna gick till hänsynslösa angrepp mot den stora jämlikhetsreform som ATP-frågan i grunden innebar. Den moderna arbetsmarknadspolitiken fick sitt genombrott på 1960-talet, och striden om den offentliga sektorns utveckling började. På den fackliga sidan drogs riktlinjerna upp för den solidariska lönepolitiken. Låglönesatsningarna gjordes för att minska inkomstklyftorna. Detta är några av de stora jämlikhetssatsningar som kom efter kriget och som fortsatte fram genom åren. Men skall jämlikhetspolitiken få något reellt innehåll, måste resurserna fram. Där har de andra partierna inte tagit konsekvenserna av sin löftespolitik utan har ständigt blåst till strid när det gällt att skaffa fram de ekonomiska resurserna — alltså att lägga grunden till det starka och handlingskraftiga samhället. Jag har, herr talman, velat erinra om dessa fakta för att färska upp minnet på motionärerna, som påstår att ingenting, eller i varje fall ganska litet, som verkat i utjämnande syfte har skett på det här området under senare tid. Socialdemokratin har alltså brottats med jämlikhetsfrågorna under åtskilliga år tidigare. Och ingen skall tro att vi är nöjda med dagens situation. Vi om några är djupt medvetna om de orättvisor som finns runt omkring oss och de risker för nya klassoch generationsklyftor som utvecklingen i sig själv kan skapa. Vi blir ständigt påminda om detta av våra medlemmar, ute på arbetsplatserna, i rådslagsverksamheten, på distriktsoch partikongresser. De frågor som man i dag för fram och vill prioritera är anställningstryggheten, arbetsmiljön, regionalpolitiken, den yttre miljön, vuxenutbildningen, insynen i företag osv. Vi känner oss från vårt håll stimulerade av den öppna och fräna debatt som på olika håll förs i jämlikhetsfrågorna. Och vi har i konsekvens med detta sedan några år tillbaka startat ett omfattande programarbete i jämlikhetsfrågorna i samarbete med den fackliga rörelsen. Socialdemokratiska partiets och LO:s studiegrupp för jämlikhetsfrågor avlämnade för något år sedan sin första rapport, som skall vara vägledande vid utformningen av partiets praktiska politik. Studiegruppen fortsätter sitt arbete och förväntas avlämna en ny rapport till nästa partikongress. Vi har alltså hunnit en god bit på väg när det gällt att utforma ett handlingsprogram som präglas av vår grundsyn i jämlikhetsfrågorna. Det förvånar mig att centern har vaknat först nu och vill beställa ett jämlikhetsprogram av riksdagen. Det är sannerligen att komma ordentligt på efterkälken! Vad väntar man på inom centerpartiet? Det finns ju ett mycket omfattande material, som låginkomstutredningen har presenterat. Det är inte mindre än 15 betänkanden och rapporter, där man har tagit upp jämlikhetsfrågorna från olika aspekter. Dessutom sitter en arbetsgrupp på departementsnivå och analyserar och utvärderar låginkomstutredningens material, som så småningom kommer till riksdagen i form av konkreta förslag från departementen. Herr talman! Sammanfattningsvis anser alltså utskottsmajoriteten att det är en uppgift för varje enskilt parti att utforma sitt eget jämlikhetsprogram, byggt på egna värderingar och synsätt, och att dessa program sedan får ställas mot varandra i en öppen och fri politisk debatt. De konkreta uppslag som kommer fram ur denna programdebatt bör sedan vara vägledande för de politiska ställningstaganden som krävs till de många och skiftande problem som vi möter ute i vardagslivet. Utskottet tror för sin del att detta är den mest framkomliga vägen. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är riktigt att de politiska partierna måste bedriva ett programarbete på alla de samhällsområden som vi har att behandla. Jag redogjorde också för att vi i vårt parti har gjort det. Jag tror emellertid att herr Nilsson i Östersund måste inse att det inte räcker med det arbete som utförs inom partierna, utan det gäller att på det parlamentariska planet utforma förslag som kan genomföras genom beslut här i riksdagen. Det är därför vi trycker på angelägenheten av att få till stånd den parlamentariska kommitté som vi har föreslagit i motionen. Vi menar inte därmed att denna parlamentariska kommitté skulle göra allting färdigt i ett enda sammanhang, utan den skulle naturligtvis bedriva arbetet fortlöpande. Det skulle inte vara någon svårighet att arbeta fram ett program på olika områden som överensstämmer med de mål som en sådan kommitté kunde ställa upp för samhällsarbetet. Jag kan peka på att man har utformat ett program för bostadspolitiken, att man håller på att utforma nya program för regionalpolitiken osv. Vi står isolerade, säger herr Nilsson i Östersund. Ja, det gör vi, men jag höll på att säga att det är vi i så fall vana vid att göra när vi för fram sådana yrkanden på ett tidigt stadium. Det räcker kanske för mig att hänvisa till miljömotionen som väcktes i början på 1960-talet och som då också betraktades som en omöjlig motion, men sedan har den följts upp på många olika sätt. Skulle man här arbeta i borgfred? Nej, naturligtvis inte! De olika partierna har att redovisa sina ståndpunkter, men det gäller ju att — även om vi har skilda ståndpunkter — försöka få fram beslut om åtgärder i rätt riktning. Vi står nu isolerade i detta krav. Man skulle kunna fråga sig, om socialdemokrater, moderater och folkpartister är ense i sin uppfattning om detta, eftersom de förenat sig om majoritetsskrivningen. Den fråga som togs upp av herr Nilsson i Östersund om förmögenhetsbildningen har jag redan klarat av i mitt första inlägg; den saken har inte på något sätt förbigåtts. Min fråga till utskottsmajoriteten kvarstår alltså: Vad är det för ytterligare medel som man tänkter sig att använda för att nå målet? När vi har konstaterat att det inte blivit ett jämlikhetssamhälle, vill jag bara på nytt peka på den mycket stora frågan om de regionala skillnaderna som har accelererat, framför allt under efterkrigstiden. Jag tror inte man kan undgå att konstatera att vi här fått effekter av en samhällsutveckling som strider mot kravet på ett jämlikhetssamhälle. Herr Nilsson i Östersund talar om att det vill till att det finns resurser för att genomföra ett sådant program. Han säger att vårt parti vägrar att ställa dessa till förfogande. Vi har hela tiden deklarerat att vi varit beredda att svara för finansieringen av de åtgärder som vi på olika sätt fört fram för att få ett beslut om. Det skulle vara intressant att höra om herr Nilsson i så fall kan ge belägg för sitt påstående att vi vägrat ställa resurser till förfogande.
Herr talman! Jag vill upprepa vad jag sade i mitt inledningsanförande. Jag tror att det är en uppgift för varje enskilt parti att utforma sitt jämlikhetsprogram, byggt på de värderingar som man har inom partiet. Med hänsyn till det omfattande material som föreligger i dessa frågor vet jag inte vad som skulle hindra att man inom centerpartiet sätter sig ned och försöker utforma ett jämlikhetsprogram. Det vore väl ändå ett underkännande av de politiska partierna, om man vill överlåta detta arbete på en parlamentariskt sammansatt kommitté. Slutligen vill jag säga att vi väl nu inte skall ta upp någon skattediskussion. Om herr Mattsson i Skee går tillbaka och granskar centerpartiets förslag kommer även han att upptäcka att partiet under åren inte har ställt de ekonomiska resurser till förfogande, som skulle ha krävts för att täcka in alla de förslag på utgiftsökningar som centerpartiet lagt fram inför riksdagen.
Herr talman! Herr Nilsson i Östersund säger att man inte kan ha en parlamentarisk kommitté för detta ändamål utan att det är varje partis uppgift att självt utforma sitt jämlikhetsprogram. Sedan säger han att ett mycket stort material har redovisats, bl.a. låginkomstutredningens. I stället för att fortsätta denna utredning har regeringen funnit det vara riktigt att låta departementet överta saken, dvs. den har vidtagit en ytterligare minskning av möjligheterna till offentlighet och parlamentarisk medverkan. Vi har klara ståndpunkter i jämlikhetspolitiskt hänseende. Vår önskan är att komma över till det parlamentariska planet för att kunna utforma förslag, som överensstämmer med vårt program.

Herr talman! Det är kanske litet tråkigt att vi fick upp den här frågan strax innan vi är beredda att avsluta överläggningarna. Jag skall därför fatta mig kort. Att jag trots tidsnöden begär ordet beror på att jag skulle vilja ha ökad klarhet i ämnet med tanke på den allmänna debatt som vi säkert kommer att få. Jag blir alltid intresserad och glad när någon tar upp det här temat. Att jag känner mycken frändskap med vad som finns i det här programmet är självfallet. Men centern säger sig vilja minska klyftorna. Är det målsättningen? Socialdemokratin vill ha ett rättfärdigt samhälle, vilket är något helt annat. För den offentliga debattens skull vill jag nog veta om ni tänker göra en del liksom marginella saker, eller vill ni verkligen skapa om samhället mot jämlikhet och rättfärdighet? I ett annat sammanhang tycker ni att stat och kommun skall beakta utjämningskravet. Ni måste väl också avse den privata arbetsmarknaden, som är den dominerande. Vill ni alltså sätta in en ordentlig stöt även där? Jag ifrågasätter inte det ärliga uppsåtet, jag vill bara ha en bekräftelse på vad ni menar så att vi vet vilken debatt vi för. I likhet med herr Nilsson i Östersund undrar jag vart förmögenhetsproblematiken tagit vägen. Tror någon att vi kan skapa en riktig känsla av jämlikhet och få uppleva rättfärdighet om vi glömmer bort den, även om andra saker är mera centrala åtminstone mängdmässigt sett? Vidare skulle jag vilja fråga: Är centern beredd att lagstifta om detta? En parlamentarisk utredning måste ju lägga fram förslag. Man kan givetvis göra vad som helst med dessa förslag, men om man skall få resultat måste man vara beredd att lagstifta. Det är en oerhört intressant fråga om centern är beredd att göra detta. Det har sagts att de mindre företagen arbetar under mindre gynnsamma förhållanden än de större företagen. Det är ett vanligt talesätt i den allmänna debatten och agitationen, i varje fall från centerpartiets sida. Finns det något som helst bevis för att tesen är riktig? Vilka företag är det som effektivast bidrar till löneutvecklingen och standardutvecklingen och till skatterna i samhället? Är det småföretagen eller de större företagen? Jag tror att massor av småföretag här i landet faktiskt hålls under armarna av samhället och av storföretagen i egenskap av leverantörer av resurser till samhället. Därför får vi vara något försiktiga med sådana här uttalanden så att vi inte hindrar en strukturrationalisering, som behövs för att över huvud taget öka vårt välstånd och våra utvecklingsmöjligheter. Herr Mattsson i Skee sade i en replik till herr Nilsson i Östersund, vars anförande jag tror mig kunna helt ansluta mig till, att centern är van vid att få aktualisera jämlikhetsfrågor och sedan kommer andra travande efter. Men herr Mattsson bestred inte ett ord av herr Nilssons historieframställning, som egentligen visar hur ensamma på täppan, i varje fall intill allra senaste tid, socialdemokratin har varit när det har gällt att verkligen ta itu med jämlikhetsproblemen.
Herr talman! Trots tidspressen skall jag något kommentera inlägget från herr Persson i Stockholm. Vi anser att det här rör sig om stora och besvärliga frågor, och det har också utskottet i sin skrivning konstaterat. Det är nödvändigt med en samverkan mellan partierna för att åstadkomma lösningar som kan leda fram till målet. Herr Persson säger att vi talar om det allmänna och undrar om vi inte avser också det privata näringslivet. Självfallet avser vi åtgärder även på det området. Herr Persson ifrågasätter de mindre företagens berättigande och undrar om de inte till och med hålls under armarna av samhället och av de större företagen. Detta resonemang är ett uttryck för en koncentrationsideologi, som skulle definitivt ta livet av de regionalpolitiska målsättningarna, och vi bedömer dessa målsättningar som helt nödvändiga för att vi skall kunna uppnå ett mera jämlikt samhälle. Vad beträffar att minska klyftorna är det möjligt att vi använder olika uttryck. Om man konstaterar att det finns klyftor i dag av olika slag som man vill ha bort därför att det är ett hinder för ett rättvist samhälle, måste det praktiska arbetet bestå i att man föreslår åtgärder för att fylla igen dessa klyftor. Vi har ingenting emot uttrycket ”ett rättvist samhälle”.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag är villig att medverka till att resurser sätts in och åtgärder vidtas för att åstadkomma en snabb och smidig behandling av frågor om ägoutbyten av skogsskiften. Under 1970 och 1971 års riksdagar har beslutats betydande reformer på fastighetsbildningens område. Reformerna träder i kraft den 1 januari 1972. Då får vi sålunda bl.a. en ny fastighetsbildningslag och en ny organisation av lantmäteriverksamheten. Vidare övertar de nya fastighetsdomstolarna prövningen av fastighetsbildningsmål. Ett av huvudsyftena med dessa reformer har varit att nå enklare, snabbare och effektivare handläggning av fastighetsbildningsfrågorna. Detta gäller både åtgärder för jordbrukets och skogsbrukets rationalisering och andra fastighetsbildningsuppgifter. Reformerna berör fastighetsbildningsprocessens alla led. Den nya lantmäteriorganisation som nu byggs upp utformas med sikte på att resurserna skall kunna snabbt och smidigt anpassas till varierande lokala behov. Den nya lagstiftningen ger vidare möjligheter att avgränsa och snabbt genomföra ägoutbyten som kan ske på frivillig grund. Kan utbyte inte ske på grundval av överenskommelse, skall de motstridiga partsintressena prövas, vilket enligt sakens natur måste leda till längre handläggningstid. I sådana fall kan också vissa för fastighetsägarna befogenhetsinskränkande föreskrifter behöva meddelas. Den nya lagstiftningen ger emellertid bättre möjligheter att anpassa sådana föreskrifter till behovet i det enskilda fallet. Sammanfattningsvis vill jag alltså uttala att de beslutade reformerna innebär att ägoutbyten och andra fastighetsbildningsåtgärder i fortsättningen kommer att kunna genomföras på enklare, snabbare och smidigare sätt än hittills. Herr Fågelsbo har i sin interpellation berört ett särskilt ärende som blivit fördröjt. Jag är förhindrad att här behandla ett enskilt fall och kan alltså inte gå in på de särskilda skäl som i detta fall lett till en fördröjning. Jag vill emellertid framhålla att sådana fördröjningar hör till undantagen och inte skall behöva uppstå, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet Lundkvist få framföra ett tack för att jag fått min interpellation besvarad. Det är nu snart tre år sedan den ägoutbytesförrättning som jag berört i interpellationen avslutades. Den blev dock överklagad, och det har sedan dess gått två och ett halvt år. Det är därför inte så underligt att de skogsägare som är inblandade ställer sig frågan hur länge det egentligen skall dröja innan det blir klart, särskilt som någon avverkning inte fått äga rum sedan 1966 på de skogsskiften som berörs. Jag såg dock för några dagar sedan en tidningsnotis där det meddelades att ägodelningsrätten vid sammanträde den 30 november behandlade det ärende som jag åsyftar. Civilministern säger sig vara förhindrad att här ta upp ett enskilt fall som detta. Jag trodde att här skulle kunna redovisas godtagbara skäl till dröjsmålet. Jag tycker emellertid att svaret är positivt och noterar med tacksamhet att det inte i fortsättningen skall kunna uppstå så långa dröjsmål som i detta fall, om inte särskilda omständigheter föreligger. Jag ber därför ännu en gång att få framföra ett tack för svaret på min interpellation.

Herr talman! Fröken Andersson i Stockholm har frågat chefen för utbildningsdepartementet om enligt hans uppfattning de statliga verk som är lämpliga i sammanhanget, t.ex. statens järnvägar, i tillfredsställande omfattning ställer praktikplatser för skolungdom till förfogande. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag förutsätter att frågan avser annan praktikanttjänstgöring än sådan som kan sägas ingå i grundskolans praktiska yrkesorientering . Kungl. Maj:t har i cirkulär till statsmyndigheterna meddelat föreskrifter om praktikanttjänstgöring för studerande. I cirkuläret understryks betydelsen från utbildningsoch arbetsmarknadssynpunkt av att studerande bereds tillfälle till lämplig praktikanttjänstgöring. Det framhålls som angeläget att statsmyndigheterna bereder möjlighet till lämplig praktikanttjänstgöring för i första hand studerande vid universitet, högskola och gymnasieskola. Vid i övrigt likvärdiga meriter bör sådan praktikantsökande anställas med förtur för vilken praktikanttjänstgöringen ingår som ett obligatoriskt led i utbildningen. Om statsmyndigheterna ställer praktikplatser till förfogande i en från de studerandes synpunkt tillfredsställande omfattning kan alltid diskuteras. Så långt jag har kunnat utröna söker de statliga myndigheterna i all möjlig utsträckning följa de rekommendationer som Kungl. Maj:t meddelat i fråga om praktikanttjänstgöring. Den betydelse man inom statsförvaltningen tillmäter sådan tjänstgöring understryks också av att arbetsmarknadsstyrelsen sedan flera år har en särskild arbetsgrupp för praktikförmedlingsfrågor. I gruppen är bl.a. personaloch studerandeorganisationer representerade. När det gäller praktikanttjänstgöring vid statens järnvägar har kommunikationsministern i svar den 28 maj 1971 på enkel fråga av herr Jonsson i Alingsås utförligt redogjort för de särskilda förhållanden inom bl.a. SJ som påverkar möjligheterna att tillgodose behovet av praktik för studerande.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Löfberg för svaret, som väl egentligen inte var ett riktigt svar på min enkla fråga. Min fråga gällde i första hand praktiken i gymnasieskolan. Det är riktigt uppfattat. Det var kanske inte riktigt klart uttryckt. Eleverna på den fyraåriga tekniska linjen av gymnasieskolan skall ha sex veckors s.k. miljöpraktik, alltså praktik på med hänsyn till deras utbildningslinje lämplig arbetsplats. De har två sådana obligatoriska praktikperioder dels mellan årskurs 2 och 3, dels mellan årskurs 3 och 4. Det har ansetts värdefullt att praktiken kan ordnas på ett sådant sätt att ungdomarna får uppleva miljön precis sådan den är på en arbetsplats. Inte minst är detta viktigt med tanke på hur angeläget det är att eleverna lär sig samarbeta med andra anställda på olika plan. Gymnasieskolans tekniska linje har 5 000—6 000 elever i varje årskurs. Det är alltså sammanlagt nära 12 000 ungdomar som på sommaren skall skaffa sig meningsfyllda praktikjobb. Det har under de senaste åren varit förenat med uppenbara svårigheter för ungdomarna att få lämpliga praktikjobb. Detta kan ha flera orsaker. Är tillgången på arbetskraft god, som den är för närvarande, är företagen säkert mindre benägna att ta på sig det extra arbete som det innebär att sätta in en praktikant i arbetet. Den omläggning av rutinerna som arbetsmarknadsstyrelsen vidtagit har inte heller gjort det lättare för eleverna. I detta läge skulle man tycka att det vore naturligt att staten som arbetsgivare gick före med gott exempel. Men det är tydligen precis tvärtom. Statens järnvägar t.ex., som utgör ett mycket bra praktikfält för många tekniska studerande, tar för närvarande inte alls emot några praktikanter. Man har gjort det tidigare i begränsad omfattning, men fr.o.m. i år har man, enligt uppgift, helt upphört. Det är möjligt att frågan har rests alltför snart efter det svar som kommunikationsministern gav i våras, men i den nya arbetsmarknadssituation vi nu befinner oss i anser jag det ändå motiverat. Det är rätt uppseendeväckande, tycker jag, att man först kräver praktik av eleverna och sedan gör så litet från statens sida för att göra det möjligt för eleverna att få den. Man kräver alltså av det privata näringslivet det man själv inte anser sig ha möjlighet till. Detta leder till att eleverna tvingas ersätta miljöpraktiken med skolpraktik, vilket inte på något sätt är tillfredsställande.

Herr talman! Fröken Andersson och jag är tydligen helt överens om att praktikanttjänstgöring är betydelsefull för de studerande och att det är angeläget att alla arbetsgivare — statliga, kommunala och privata — underlättar de studerandes möjligheter att få praktikanttjänstgöring. På den punkten råder alltså ingen delad mening mellan fröken Andersson och mig. Beträffande påpekandet att staten skall föregå med gott exempel vill jag gärna ånyo erinra om det interpellationssvar som kommunikationsministern gav och där han i mycket kalla siffror belyste att exempelvis televerket har praktikplatser och sedan ett tiotal år tillbaka ställt det största antalet sådana till förfogande. I stor utsträckning har också SJ Nr 139 Sant: föredömligt i det avseendet. Men i övrigt hänvisar jag på nytt, Måndagen den beträffande SJ, till det svar som kommunikationsministern har gett. 6 december 1971 Jag vill dessutom, utöver vad jag nämnde i mitt svar, gärna erinra om —==LL att regeringen i oktober i år gav statens personalnämnd i uppdrag att Ang. praktikplatser undersöka förekomsten av praktikplatser hos statsmyndigheterna. Perför skolungdom sonalnämnden skall också föreslå åtgärder, som nämnden kan finna Vid statliga verk lämpliga, för att öka antalet praktikplatser. Detta uppdrag är, tycker jag, ytterligare ett uttryck för regeringens ambition på den här punkten. Nu kunde jag förstå att fröken Anderssons fråga egentligen gäller det jag gick förbi i mitt svar, nämligen pryo. Hon tryckte ju på gymnasieskolan. Då borde frågan egentligen ha besvarats av utbildningsministern. Men jag vill också gärna på den punkten framhålla att, i varje fall såvitt jag kunnat bedöma det, de centrala statsmyndigheterna inte fått några klagomål över att någon elev inte fått önskad pryo inom de områden där pryo kan förekomma. Med det sista tillägget vill jag emellertid påpeka att pryo inte kan ges på vilket område som helst och att detta skapar vissa besvärligheter inom statsförvaltningen. Det är t.ex. fortfarande många ungdomars dröm att bli lokförare och önskemål om pryo som lokförare förekommer, men sådana önskemål kan inte tillgodoses eftersom tjänst som lokförare och i andra yrken där pryo inte medges nås först efter en längre tids tjänstgöring i andra befattningar. Jag har med detta velat ytterligare belysa att statsmyndigheterna är positiva till att bereda praktikmöjligheter.

Herr talman! Nej, herr statsråd, det gällde inte pryo. Pryo förekommer i grundskolan och jag talade om gymnasieskolan, alltså om den miljöpraktik som är obligatorisk för tekniska gymnasiets elever. Jag efterlyste bättre insatser från statens affärsdrivande verk. Nu hörde jag att man är uppmärksam på problemet. Det är bra att allt görs som kan göras, och jag hoppas att det blir bättre, ty eleverna har verkligen väldigt besvärligt för närvarande att få praktikplatser. Det är också bra att televerket tar emot många, men det var SJ jag frågade om. Statsrådet Löfberg sade mycket riktigt att SJ har varit ett föredöme. Efter vad jag kan förstå, förhåller det sig inte så längre. Även om de förhållanden som framgick av svaret på frågan i maj kan vara något skäl, så tycker jag ändå att det är rätt beklagligt att man inte utnyttjar tillfället att knyta ungdomar till verket som en rekryteringsbas i fortsättningen. Det är ju inte bara en fråga om att hjälpa eleverna till praktik utan också att se om det egna verket när det gäller personalrekryteringen. Jag hoppas alltså att statsrådet vill medverka till att det sker en förbättring i fråga om SJ:s politik i det här avseendet.

Herr talman! Herr Strindberg har frågat mig om jag finner det rimligt att företag, som enligt lag är skyldiga att bestrida kostnader för verkskydd, skall belastas med kostnader retroaktivt på basis av framtida programplaner, om utbildningen inom verkskyddet fortfarande i första hand skall ske på deltid i enlighet med utbildningskungörelsen från 1960. Vidare har herr Strindberg frågat om jag kan förklara den mycket stora kostnadsstegring som nu drabbar företagen för verkskyddsutbildning och slutligen om jag är beredd medverka till en omprövning av de kostnader som civilförsvarsstyrelsen räknat fram att gälla fr.o.m. den 1 juli 1971. Under hösten har tre företag och Svenska arbetsgivareföreningen anfört besvär över bl.a. civilförsvarsstyrelsens beslut om ändring av taxor för utbildning och övning inom verkskyddet. Besvären prövas för närvarande i Kungl. Maj:ts kansli. Jag är inte beredd att innan Kungl. Maj:t avgjort besvären ta något initiativ eller göra något uttalande i de frågor som framställts i interpellationen.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Det var onekligen ett kortfattat svar, och det innehåller väl inte så mycket att ta på. Men samtidigt vill jag gärna säga att jag finner svaret mycket upplysande. Av svaret framgår ju att inte mindre än tre företag samt Svenska arbetsgivareföreningen anfört besvär över kostnadsökningar för verkskyddsutbildningen. Det visar tydligt att jag haft en välmotiverad bakgrund till den interpellation som jag har framställt och att något tydligen har inträffat som förefaller vara ganska galet. En fråga tycker jag dock att försvarsministern rimligtvis kunnat svara på, nämligen min andra fråga i interpellationen, den som löd så här: Anser statsrådet att utbildningen inom verkskyddet fortfarande i första hand skall ske på deltid i enlighet med utbildningskungörelsen från 1960? Den frågan är ju mera av principiell karaktär och har inte så mycket med de aktuella kostnadsfrågorna att göra. I utbildningskungörelsens 6 § står bl.a. följande: ”Utbildning, som enligt denna kungörelse är bestämd till visst antal timmar, skall företrädesvis äga rum vid deltidsundervisning.” Kungörelsen är mig veterligt fortfarande i kraft, varför det förvånar mig mycket att civilförsvarsstyrelsen i sin skrivelse av den 5 oktober i år kan tala om en successiv övergång till heltidsutbildning. En sådan övergång är ur kostnadssynpunkt inte försvarbar. Vid ett företag i Mellansverige har man gjort en jämförelse av kostnaden för bevakningsövningar i höst mellan övningar vid företaget och motsvarande övningar fortfarande vid företaget men i civilförsvarets regi. Kostnaden för av företaget verkställda övningar blir 5 818 kronor och 50 öre. Kostnaden i civilförsvarets regi blir 13 478:50, dvs. en fördyring med hela 7 660 kronor, drygt 130 procent. Låt mig också erinra om att verkskyddsutbildningen i det egna företaget har den mycket stora och betydelsefulla fördelen att personalen då utbildas vid den arbetsplats och i den miljö där den skall verka i ett eventuellt krigsläge. Herr talman! Mycket skulle kunna tilläggas, men jag låter det anstå tills jag sett hur Kungl. Maj:t handlägger aktuella besvärsärenden. Jag hoppas ändå att försvarsministern skall vara villig att svara beträffande utbildningskungörelsen.
Herr talman! När det gäller den frågan kan jag ge följande svar utan att i övrigt gå in på de frågor som vi nu håller på att pröva inom försvarsdepartementet. Det har under månader pågått en övergång från deltidsutbildning till dagutbildning. Vi har anmält det för riksdagen flera gånger utan att det gjorts någon erinran. Det är en försöksverksamhet som successivt har byggts upp, och meningen med den är naturligtvis att de som tillhör verkskyddet skall få en lika god utbildning som de som är inom det allmänna civilförsvaret. Det är denna utbyggnad som pågår som har påverkat de problem som vi nu diskuterar och prövar.
Herr talman! Jag tackar för de ytterligare upplysningar som jag fick av försvarsministern. Jag har inte tillhört vare sig andra eller första kammaren tidigare och har inte haft någon anledning att lägga mig i de diskussioner som tidigare ägt rum i riksdagen, men jag tycker att man med hänsyn till den mycket stora kostnadsskillnad som föreligger bör iaktta stor försiktighet innan man lägger ytterligare utgifter på företagen. Principen om huruvida verkskyddet över huvud taget skall betalas av näringslivet eller om det skall ligga på kostnaderna för totalförsvaret är en fråga som jag vet att både 1963 och 1964 års riksdagar har behandlat, och vi kanske får anledning återkomma till den saken senare.

Herr talman! Fru Gradin har frågat mig dels om jag är i tillfälle att redovisa principerna för polisutbildningen, dels om jag anser att gällande kursplaner och utbildningens innehåll i övrigt tillgodoser de av statsmakterna uttalade principerna i frågan om vidgat utrymme för psykologiska och sociala kursmoment, dels om pedagogisk sakkunskap finns representerad i skolledning och utbildningsledning och om utbildningen sker i enlighet med moderna vuxenpedagogiska principer. Principerna för polisutbildningen är angivna i 1967 års statsverksproposition. För tids vinnande ber jag att få hänvisa till denna. Utbildningens närmare innehåll har fastställts av rikspolisstyrelsen. Därvid har väsentligt större vikt än tidigare lagts vid de ämnesområden som fru Gradin har berört i sin interpellation. I samband med den omorganisation som i somras ägde rum av framför allt kriminalavdelningarna inom polisdistrikten beslöts att varje polisman efter avslutad grundutbildning skall fullgöra en s.k. alterneringstjänstgöring under två år. Han skall tjänstgöra ett år vid kriminalavdelning och ett år vid ordningsavdelning. Regeringen har nyligen beslutat, att praktiktjänstgöringen skall utgå ur grundutbildningen och att den teoretisk-praktiska utbildningen skall förlängas med fyra veckor. Den högre poliskursen kommer i stället att avkortas för de polismän som går genom grundutbildningen i den nya formen. De psykologiska och sociala kursavsnitten har fått det vidgade utrymme som statsmakterna avsåg. Utöver det antal timmar som har anslagits till utbildning i sådana ämnen förekommer inslag härav även i de rent polisiära ämnena. Tre lärare bedriver för närvarande full undervisning i psykologi vid de två polisskolorna. I samband med översyn av kursplanerna kan övervägas att bereda större utrymme åt dessa ämnen. I nuvarande läge får det i så fall ske i huvudsak på bekostnad av andra ämnen. Den totala utbildningen inom polisen i dag är av sådan omfattning att det knappast är möjligt att nämnvärt utöka den. På längre sikt kan möjligheterna till omfördelning bli bättre då man kan räkna med att de elever som börjar den polisiära grundutbildningen får en allt bättre utbildningsbakgrund. Jag anser att den polisiära utbildningen i dag är sådan att den ger polismännen en god grund för det samarbete på det sociala området och med skolan som är nödvändigt i dagens samhälle. Det är mycket väsentligt att detta samarbete kan ske utan friktioner. Det har inte framkommit att eventuella brister i samarbetet skulle bero på polisens utbildning. Enligt vad jag har mig bekant fungerar samarbetet utmärkt på de flesta håll. Fru Gradin tar även upp frågan, om pedagogisk sakkunskap finns representerad i utbildningsoch skolledning och om utbildningen bedrivs i enlighet med moderna vuxenpedagogiska principer. I såväl utbildningsledningen som i ledningen för polisskolorna finns personal med omfattande pedagogisk förmåga och erfarenhet från utbildningsverksamhet på såväl central som lokal nivå. Samtliga har fått sina tjänster i konkurrens med andra sökande och därvid bedömts vara de lämpligaste för uppgiften. Utbildningen planläggs i stort vid utbildningsbyrån i rikspolisstyrelsen. Kursoch lektionsplaner utarbetas vid byrån. I detta arbete har byrån behov av bl.a. pedagogisk och polisiär sakkunskap. I den mån sådan inte i tillräcklig omfattning finns representerad inom byrån anlitas särskilda experter. Rikspolisstyrelsen har nyligen utsett sådana experter från såväl det pedagogiska som det polisiära området. Lärarna i de polisiära ämnena vid polisskolorna har tidigare saknat pedagogisk utbildning. fr.o.m. våren 1970 bedrivs i rikspolisstyrelsens regi pedagogiska tvåveckorskurser som främst är avsedda för polislärarna. Vid dessa kurser medverkar pedagogisk expertis från yrkespedagogiska institutet i Solna. Av de vid skolorna anställda akademikerna har huvuddelen erforderlig pedagogisk utbildning.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

Fru Gradin nämnde det samarbete som på senare tid har intensifierats mellan polis, barnavårdsnämnd och skola för att bedriva en uppsökande och i övrigt kraftfullare verksamhet för att förhindra brottslighet bland ungdom. Jag känner väl också till att starten där inte har varit alldeles gnisselfri. Men så vitt jag förstår har man övervunnit de svårigheter som här fanns i början, och jag tror att det finns ett mycket stort intresse och en ärlig vilja från polisledningens och polisens sida att delta i det arbetet. Det är nödvändigt att vi försöker bryta ned de eventuella negativa attityder som på sina håll råder mot polisen. De verkar naturligtvis inte förbättrande på situationen utan tvärtom. Men det pågår ju ändå så stora ansträngningar att på olika sätt förbättra polisens utbildning och att framför allt försöka få igenom den uppfattningen att polisen är ett serviceorgan för allmänheten. Fru Gradin frågade på slutet om man på lång sikt kunde göra utbildningen annorlunda så att den integreras mera med den allmänna socialutbildningen i samhället. Polisen har ju dock så speciella funktioner att jag föreställer mig att det för dagen inte är aktuellt att tänka på en sådan integration utan att man i stället får verka för ett ännu bättre samarbete mellan olika grupper som arbetar med social service.

Herr talman! Herr Åberg har frågat utrikesministern om regeringen är uppmärksam på de ytterst stora risker det nuvarande svenska fisket på internationellt vatten löper om Island planenligt flyttar ut sin fiskegräns från nuvarande 12 till 50 sjömil, och om så är fallet vilka åtgärder regeringen ämnar vidtaga för att söka stoppa denna olyckliga utveckling. Interpellanten har vidare frågat vilka åtgärder regeringen ämnar vidtaga för att skydda de svenska yrkesfiskarnas intressen om utflyttningen inte kan stoppas. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Låt mig till en början säga några ord om de på senare år alltmer tillspetsade motsättningarna på fiskets område mellan kuststaterna och de långdistansfiskande staterna. Flera omständigheter har framkallat nuvarande situation. I vissa regioner av världen har fisket på senare tid kommit att till den grad intensifieras att fisken helt enkelt inte räcker till. Kuststaterna strävar i detta läge att förbehålla sina egna fiskare ensamrätten till fisket i så stora vatten utanför den egna kusten som de rimligen kan utnyttja. Den tekniska utvecklingen på fiskets område föranleder i likhet med den minskade fisktillgången krav på allt större fiskeområden med ensamrätt för kuststaten. I andra delar av världshaven är situationen en annan. Fisken räcke dä ännu till för kuststaternas och de långdistansfiskande staternas fiskare. En utvidgning av fiskegränserna i dessa regioner kommer åtminstone för närvarande inte att leda till större fångst för kuststaternas egna fiskare. Att kuststaterna ändå strävar att vidga sin ensamrätt till fisket hänger i stället samman med övertygelsen att kuststaterna har större rätt till havets levande tillgångar utanför kusterna än de långdistansfiskande staterna. I den utsträckning de senare drar nytta av dessa tillgångar bör de följaktligen också betala för sig, exempelvis i form av fiskeavgifter. Denna allmänna motsättning mellan kuststater och långdistansfiskande stater hade redan börjat ta form när 1958 och 1960 års internationella havsrättskonferenser hölls. Båda dessa misslyckades med att allmängiltigt fastställa hur långt ut i havet kuststaternas jurisdiktion sträcker sig. Vid den senare fattades bara en enda röst för att erforderlig två tredjedels majoritet skulle nås kring ett förslag om 6 sjömils territorialhavsbredd med en lika bred fiskezon utanför. Tiden efter 1960 har karakteriserats av att många kuststater vidgat sin fiskerijurisdiktion. I Europa liksom i Nordamerika har utvecklingen skett successivt och inom rimliga gränser, i flertalet fall i nära samråd mellan berörda stater. Som exempel på sådant samråd kan nämnas den konferens i London mellan 17 europeiska stater som ledde fram till 1964 års fiskerikonvention. Ingen stat i Europa hävdar i dag ensamrätt till fisket längre ut än 12 sjömil från kusten. I andra delar av världen, främst Sydamerika, har många stater däremot förbehållit sig fisket ända ut till 200 sjömil från kusten. 83 I det rådande läget måste man hälsa med tillfredsställelse Förenta nationernas generalförsamlings beslut att till 1973 inkalla en ny havsrättskonferens som bl.a. skall ta ställning till frågan om fisket på det fria havet. Lösningar på dessa problem som vinner en bred uppslutning bland FN:s medlemsstater är den bästa garantin mot att den rådande situationen försämras som följd av att allt flera kuststater tar avgörandet i sina egna händer genom ensidiga beslut. Frågan om kuststaternas särskilda fiskerättigheter rör alla de stater som fiskar i området och bör därför lösas i samförstånd mellan berörda stater. Vi är i Sverige väl medvetna om hur beroende Island är av sitt fiske och vi har full förståelse för den oro man i Island hyser för den minskade tillgången på fisk. Vi tar emellertid avstånd från ensidiga åtgärder av den natur som övervägs i Island. Det finns tyvärr exempel i det förgångna på att ett sådant tillvägagångssätt kan skapa internationella spänningstillstånd och konflikter. Enligt vår uppfattning bör dessa problem lösas vid den stundande havsrättskonferensen, inom ramen för den nordostatlantiska fiskerikonventionen och genom bilaterala kontakter med de närmast berörda staterna. I detta sammanhang kan det vara värt att fästa uppmärksamheten på att förslag om att ge kuststaterna särskilda fiskerättigheter väckts i FN:s havsbottenkommitté under förberedelserna för den blivande havsrättskonferensen. En tanke som framkastats är att varje kuststat i princip skall ha rätt till så stor del av den med hänsyn till fiskbeståndet godtagbara fångsten i havsområdena utanför kuststaten som dess fiskefartyg kan fånga. Från svensk sida ser vi positivt på propåer i denna riktning. Detta är, herr talman, det svar som för dagen kan ges på interpellantens frågor. Det finns bara en sak att tillägga. Om Island eller annat land ensidigt skulle utvidga sin fiskerijurisdiktion på ett sätt som kan vara till nackdel för svenskt fiske, då kommer regeringen att ta kontakt med företrädarna för den svenska fiskerinäringen för att gemensamt med dem dryfta vad som bör göras för att skydda våra nationella intressen. Dessförinnan kan vi inte göra annat än ge vårt stöd åt olika internationella strävanden att få till stånd lösningar förhandlingsvägen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret på min interpellation.

Det är emellertid ett par funderingar som jag inte kan underlåta att ge uttryck åt efter att ha hört svaret. Herr statsrådet Lidbom pekar med all rätt på hur man i olika länder har olika motiveringar för sådana här utflyttningar av fiskegränserna. Det kan vara att det är ont om fisk, men det kan också vara övertygelsen att kuststaterna har större rätt till havets levande tillgångar utanför kusterna än de långdistansfiskande staterna.

Vad menas med det? Jag ställer den frågan speciellt därför — Vid Island, m.m. att statsrådet sade att man från svensk sida ser positivt på propåer i den riktningen. Jag vet att frågan är svår att besvara, men det vore av stort intresse att få höra hur man i regeringen ser på vad som där kan anses lämpligt. Sedan konstaterar jag av svaret att regeringen vill stödja de internationella strävanden som går ut på att förhandlingsvägen nå lösningar på dessa problem. Det är givetvis helt riktigt att gå den vägen. Jag kan i det sammanhanget meddela att det förekommer ett visst samarbete mellan fiskarorganisationerna i Västeuropa. Vi har varje år en konferens vid vilken vi dryftar gemensamma frågor, och för ett par månader sedan sammanträffade vi i Portugal, då just denna fråga var den kanske allra viktigaste på dagordningen. Vid den konferensen antogs också en resolution som innebar att man var överens om att göra respektive länders regeringar uppmärksamma på vilka stora risker Islands nuvarande planer för med sig. Enligt meddelande som jag fått från vissa andra länder har man också, kanske särskilt inom EEC-länderna, tryckt på hos sina respektive regeringar om att man kanske bör ta till rent handelspolitiska åtgärder vid Islands förhandlingar i samband med EEC. Jag vill nu fråga: Vilka möjligheter anser Sveriges regering att vi har att på det handelspolitiska planet i sådana internationella förhandlingar förmå islänningarna att inte gå vidare i sina planer utan avvakta vad som kommer att hända vid havsrättskonferensen 1973? Slutligen vill jag också peka på att vi 1969 från Island importerade för 39,2 miljoner, varav 34,5 miljoner kronor kom på fisket. År 1970 var motsvarande totalsiffra 51,7 miljoner, därav 40,3 miljoner från fisket. Därvid är att märka att de siffrorna uppnåddes trots den stora bristen på islandssill. Tidigare år var siffrorna betydligt högre, när det fanns gott om islandssill. Jag skulle sätta stort värde på om herr statsrådet kunde ge mig ett svar på de funderingar som jag här har givit uttryck åt.
Det finns två saker som jag kanske här skall försöka utveckla något mera. I mitt interpellationssvar har jag framhållit att vi ser positivt på en del propåer som under förberedelserna till 1973 års havsrättskonferens har gjorts om att ge kuststaterna större rätt till fisket. Det är idéer som kan utformas på olika sätt, med utsräckta fiskegränser i absoluta miltal eller på annat vis. Bakom vår inställning ligger naturligtvis att vi är väl medvetna om att en del kuststater är mycket beroende av fisket. Det gäller ju inte minst Island. Vi anser att det är sakligt motiverat att behjärta islänningarnas trängda situation när det gäller tillgången på fiske och det stora beroendet för dem att också kunna fånga litet fisk. Det är 85 det ena. Men hur långt vi kan gå i tillmötesgående och vilken politik vi kommer att lägga upp exakt i samband med 1973 års havsrättskonferens är för tidigt att säga i dag. Detta är ju en komplicerad materia, och vår politik är icke slutgiltigt definierad. Den propå jag har nämnt i interpellationssvaret är bara en av flera propåer. Jag talar om att propåer i den riktningen behjärtar vi, och det gör vi, därför att vi förstår vissa kuststaters, bl.a. Islands, svåra läge. Det andra är att samtidigt som vi har denna förståelse för islänningarnas beträngda situation vill vi till det yttersta värna principen om att land skall med lag byggas även när det gäller de internationella fälten, således också i fråga om världshaven. Vi inriktar alla våra ansträngningar på att få största möjliga respekt och förståelse för den grundtanken. Det är klart att det kan se dystert ut just nu med tanke på de ensidiga beslut som den isländska regeringen har fattat, beslut som dock ännu inte är verkställda. Men vi kan väl ändå hoppas att islänningarna skall påminna sig vad deras justitieminister Bjarni Benediktsson sade 1961, när man hade den stora konflikten med engelsmännen om fiskegränsen den gången. Då kom man fram till en förhandlingsuppgörelse, och den förhandlingsuppgörelsen fick Benediktsson försvara i det isländska alltinget. Han sade då följande: Mest betydelsefullt är dock att Island fortsätter att vara en rättsstat. Därav avhänger dess välfärd och därpå kan dess självständighet komma att bero. Detta tryggas genom samtycke till det föreliggande förslaget. En sköldborg är slagen om den isländska nationens livsintressen och lagens och rättens, frihetens och suveränitetens fana hissad. Vi hoppas att islänningarna fortfarande skall ha denna högtidliga och ståtliga bekännelse till en internationell rättsordning i minnet, när vi får tillfälle att i olika sammanhang diskutera fiskegränsfrågor med dem i framtiden.